Herr talman! Alfred Nobel har tidigare i debatten betecknats som en socialdemokratisk krutgubbe. Han har i så fall en sentida efterträdare i Kjell-Olof Feldt. I dag var Kjell-Olof Feldt kanske inte lika explosiv som vanligt, men det berodde väl på snuva. Kjell-Olof Feldt angrep oss moderater för att vilja få till stånd privata vårdalternativ. Jag betonar alternativ. Det är ju inte meningen att de helt skall ta över. Den tunga specialistvården kommer rimligen alltid att bedrivas i offentlig regi. Men vid sådana enklare sjukdomsfall som finansministern utgör prov på här i dag kan det vara både bekvämt och samhällsekonomiskt fördelaktigt att uppsöka City Akuten. Jag har en sak ouppklarad med finansministern sedan tidigare. I en frågedebatt här i kammaren i går bad jag honom att ange om det är kraftigt höjda avkastningsanspråk hos kapitalplacerarna eller förväntningar om fortsatt hög inflationstakt som gör det så svårt för staten att låna. Han föredrog att inte svara. Kanske kunde han inte svara. Kanske kände han isvindarna från de finansiella marknaderna och den annalkande förkylningen. Men nu sedan finansministern hunnit sova på saken återkommer jag med frågan, och jag skall för säkerhets skull hjälpa honom på traven. Med Sveriges stora budgetunderskott är det enligt min mening oundvikligt att vi får antingen en hög realränta eller en snabb inflation — i värsta fall bådadera. Om vi vill hålla tillbaka inflationen krävs det en mycket hård åtstramningspolitik, som skapar utrymme för statens upplåning. Låter vi i stället penningmängden växa, kan statens lånebehov klaras till lägre realränta, men inflationstakten blir då högre. Staten behöver nu låna i en takt av 15 miljarder i månaden. Förra veckans obligationsemission misslyckades. 12 9 ränta tio år framåt är tydligen inte attraktivt nog, fastän regeringen talar om 4 96 inflation. Trots höjningen av korta räntan nyligen kunde det i måndags inte säljas statsskuldväxlar ens till ett lika stort belopp som summan av de statsskuldväxlar som samtidigt förföll till återlösen. Valuta strömmar ur landet, därför att företagen inte som tidigare placerar sin likviditet i statspapper utan föredrar att amortera utlandslån. Är det inte så, Kjell-Olof Feldt, att statens stora lånebehov verkar starkt uppdrivande på räntenivån? Är det inte så att inflationen inte kan föras ner i närheten av 4 96, förrän det stora budgetunderskottet har minskats kraftigt? Är det inte vidare så att höjda skatter inte ger några nämnvärt ökade inkomster för staten? Och är det inte därför på det viset att staten kraftigt måste skära ner sina utgifter för att minska budgetunderskottet och därmed få ner inflationen till en rimlig nivå?

Herr talman! I finansministerns tal här fanns det väldigt många svepande formuleringar som var och en för sig skulle kräva en kommentar, och jag skall kommentera några av dem. Först och främst bakade Kjell-Olof Feldt samman de icke-socialistiska partierna och påstod att vi skulle gå i SAF:s ledband. Jag vill å centerns vägnar på det bestämdaste betona att vi står för vår egen politik, bestämmer den själva och icke går i någons ledband. I Kjell-Olof Feldts anförande fanns också en annan formulering som jag tycker är mycket anmärkningsvärd, nämligen den att vi på den ickesocialistiska sidan skulle vara motståndare till folkrörelser av vad slag de vara må, om jag uppfattade rätt. Även detta är en mycket felaktig beskrivning och faktiskt en allvarlig tillvitelse. Jag kan som exempel nämna att när jag som socialminister hade ansvar för många viktiga frågor hade jag ett mycket nära samarbete med folkrörelserna. Företrädare för dessa kom villigt, faktiskt i hundratal, till sammankomster som vi hade. Folkrörelserna är en vital del av vårt svenska samhälle, en del som är omistlig. Jag hinner inte på den korta repliktiden gå in på den betydelse de haft och kommer att ha. Det gjordes andra påståenden om den offentliga sektorn. Jag sade redan i mitt anförande att den offentliga sektorn är mycket betydelsefull i vårt land. Vi måste ha den för att skapa grundtrygghet för människorna. Men vi kan därtill också ha mångfald och ta vara på privata initiativ. Men samhället har ett ansvar för människors grundtrygghet — vård, omsorg och en bra social standard. Beskrivningen av de tidigare regeringarnas industripolitik var mycket märklig. Det var ju så att socialdemokrater ofta stod i spetsen för de delegationer som ville ha subventioner under den tid vi satt i regeringen. Detta är faktum. Ett annat faktum är att när vi tog över 1976 hade den strukturomvandling som var nödvändig icke påbörjats av den dittillsvarande socialdemokratiska regeringen. Det var ett tungt hantverk på grund av händelserna ute i världen och de strukturförändringar som ägt rum att göra om väsentliga delar av vårt näringsliv. Nu får ni skörda frukterna av detta, och det gratulerar jag till. I Övrigt satsades det mer än tillförne på forskning och teknisk utveckling för att främja industrin. Jag tycker att den beskrivning Kjell-Olof Feldt gav var mycket missvisande. Så skulle jag till sist vilja ställa en fråga: Är Kjell-Olof Feldt anhängare av att vi, när vi som han själv sade nu måste spara, minskar klyftorna inom socialförsäkringssystemet, så att vi får en mindre spännvidd, dvs. att de som är bäst rustade i socialförsäkringshänseende får avstå till förmån för dem som har det sämst? Jag gav några exempel i mitt tidigare anförande.

Herr talman! När socialministern lämnade talarstolen efter sitt inhopp här för någon timme sedan, sade han att han gjorde det för att ge plats för en mer pedagogisk framställning av finansminister Feldt. Det är klart att det är svårt att vara mindre pedagogisk och mer demagogisk än socialministern — han är i det avseendet en mästare. Men jag tyckte ändå inte att det var så mycket av pedagogisk framställning som vi fick av finansministern. Jag började mitt anförande med att påpeka att i alla de avseenden där ni var kritiska mot oss i de borgerliga regeringarna är läget i svensk ekonomi i dag sämre än vid regeringsskiftet för ett år sedan. Trots det inledde finansministern med att säga att han tyckte att det i allt väsentligt varit en framgångsrik politik som socialdemokraterna fört. Trots stigande arbetslöshet, trots fortsatt sjunkande reallöner, trots lägre investeringar och trots en kraftig ökning av budgetunderskott och statsskuld tycker Kjell-Olof Feldt att den socialdemokratiska regeringen har varit framgångsrik. Olof Palme sade tidigare i dag någonting om att han var glad och stolt över regeringens insatser. Det är en ganska märklig devalvering av de politiska ambitionerna som skett på ett år. När det gäller inflationen t.ex. hade man betydande förhoppningar om att den skulle sjunka. Det finns emellertid nu inte några mer påtagliga tecken på en minskad prisstegringstakt i Sverige. I augusti steg konsumentpriserna med ungefär 0,5 26, och det var, som jag påpekade i mitt anförande, den sjätte månaden i följd som ökningen jämfört med föregående månad låg högre än ett år tidigare. De flesta bedömare är väl nu ense om att inflationen under 1983 kommer att stanna vid ungefär 9,5 90. Mot den bakgrunden har man ju anledning att fråga finansministern: Står ni kvar vid förutsägelserna att ni skall klara en 4-procentig inflation under 1984? Ni är ju ganska ensamma om den bedömningen. Vad som hänt i fråga om budgetunderskottet sedan regeringsskiftet är att detta har stigit från ca 75 miljarder till ca 90 miljarder. Såvitt vi vet kommer det att fortsätta att stiga. Men där är det naturligtvis finansministern som sitter inne med sanningen. Om vi nu är ense om att detta är ett alldeles för högt underskott i statsbudgeten är naturligtvis frågan: Vad gör man då från regeringens sida för att dra ned budgetunderskottet? Kan vi få några antydningar om vad de förutskickade propositionerna i det avseendet kommer att innebära? Vi är för vår del beredda att gå vidare på vägen att spara i statens utgifter. Vi har presenterat konkreta förslag i den riktningen, och dem är vi beredda att återkomma till. Herr talman! När det slutligen gäller fonderna och fondsamtalen är min fråga densamma som tidigare, nämligen följande: Har ni tagit några intryck av de samtal som ni har haft t.ex. med oss i oppositionen eller med näringslivets företrädare? Var ändå inte syftet med dessa fondsamtal att ni skulle ta hänsyn till de synpunkter som framfördes? Lovade ni inte under valrörelsen att det var detta som var syftet med samtalen?

Herr talman! Fördelningsfrågorna måste lyftas fram, sade Kjell-Olof Feldt. Ja, det är verkligen nödvändigt. Bakgrunden är som bekant bl.a. följande. Värdet av aktiestocken på Stockholms fondbörs har på ett år ökat från 110 miljarder kronor till 250 miljarder kronor. Löneökningen för samtliga industriarbetare i landet enligt årets avtal kostade mindre än 3 miljarder kronor. Lönernas andel av den s.k. bruttonationalprodukten i Sverige har minskat från 83 6 år 1977 till beräknade 68 96 år 1983. Kapitalinkomsternas andel har ökat i motsvarande grad. Enbart under 1981 ökade antalet miljonärer i Sverige från 8 000 till 18 000. Antalet personer som måste få socialhjälp ökade under 1982 med nära 22 Jo. Det året beviljades 428 000 personer, drygt 5 20 av den totala befolkningen, socialbidrag. I år beräknas antalet stiga till över en halv miljon. I Sverige finns som bekant över 170 000 öppet arbetslösa. 16 000 personer har utförsäkrats och ytterligare 55 000 personer riskerar att bli utförsäkrade. Andelen arbetslösa i procent av arbetskraften har ökat från 2,0 96 år 1980 till 4,0 90 1983. Den verkliga arbetslösheten, eller antalet personer som ställts utanför den ordinarie produktionen, är emellertid betydligt större och kan beräknas till omkring 10 90. Mot den bakgrunden är det verkligen nödvändigt att arbeta hårdare för en rättvis fördelning och en jämn fördelning av inkomster och förmögenheter. Det finns många frågor att ställa i sammanhanget, men jag skall begränsa mig till en fråga till finansministern. I dag eller någon av de närmaste dagarna skall regeringen sätta sig ned till nya förhandlingar med de borgerliga mittenpartierna om en fortsättning på den s.k. marginalskattereformen. Den innebär att de med höga inkomster får mycket stora sänkningar av sina skatter, medan låginkomsttagare får en mycket liten sänkning eller t.o.m. får betala mer i skatt. Varför river ni inte upp dennas.k. skattereform, som ju är reaktionär och orättvis och skapar en sämre fördelning i samhället än vi redan har?

Herr talman! Lars Tobisson rådde mig, såvitt jag förstår, att söka City Akuten för min snuva. Det kanske är typiskt, för snuva är som bekant inte medicinskt behandlingsbar. Däremot är den möjlig att kommersiellt utnyttja, som man kan se här och var. Jag begriper varför han rådde mig att gå dit och inte till ett sjukhus, där man skulle säga till mig att gå hem och ta något varmt om halsen — vilket jag egentligen borde göra. De ouppklarade frågor som Lars Tobisson tog upp skall jag faktiskt försöka besvara. Han frågade om lånebehovet verkar starkt uppdrivande på räntenivån i Sverige. Svaret är obetingat ja, och det är ett av de problem som jag beskrev i mitt svar till Lars Tobisson i går. Detta måste leda till att vi antagligen kommer att leva med för höga realräntor, så länge budgetunderskottet inte hålls på en sådan nivå att vi får ner räntorna. Däremot vill jag svara nej på hans andra fråga. Jag anser icke att vi skall behöva föra en sådan budgetpolitik att den blir inflationsdrivande, utan — vilket kommer att framgå av den proposition som lämnas om en vecka — att vi kommer att kunna hantera budgetunderskottet så att det blir förenligt med det inflationsmål som vi ställer upp. I annat fall skulle vi tala om den saken. Men jag har också en fråga ouppklarad med Lars Tobisson. Det gäller moderaternas inställning till att leva på lån och att skapa stora underskott. Vad som har mystifierat mig under ganska många år — inte bara nu sedan moderaterna så att säga blivit ett riktigt oppositionsparti, utan också under de föregående sex borgerliga regeringsåren — är varför ni inte, när ni hade makten, för den hade ni oavsett om ni sprang in eller ut i regeringarna, gjorde någonting åt budgetunderskottet, varför ni lät det stiga med 15 miljarder per budgetår år efter år. Det är också ett mysterium för mig varför det just var Gösta Bohman av alla människor som satte i gång karusellen med Sveriges utlandslån. Alla kommer ju ihåg jublet i bankirkretsar när det första stora Bohmanlånet på 4 miljarder undertecknades i Grands gyllene spegelsal. Det var då det startade, Lars Tobisson. Det var då ni började bygga upp den utlandsskuld som Lars Tobisson stod och beskärmade sig över för en stund sedan. Förklara varför moderaterna av alla var de som satte i gång detta, öppnade kranen. I och med att ni lät staten gå ut och låna på utlandsmarknaden berövade ni stackars Mundebo den enda lilla sköld han kunde sätta upp mot alla penninghungriga folkpartister, centerpartister och moderater, nämligen att han inte hade tillräckligt med pengar. Alla era storståtliga löften som ni kommer med i oppositionsställning — nu kan ni klara budgetunderskottet, nu vet ni hur ni skall skära ned utgifterna, utan att det drabbar någon på ett obehagligt sätt — är helt enkelt inte trovärdiga efter de här sex årens bravader. Jag lyssnade med intresse till Karin Söders anförande. Det var ganska intressant. Det var några pliktskyldiga slagord mot löntagarfonderna. Men sedan var det i stort sett ett litet gammaldags centerpartistiskt anförande, så att man kände igen centerpartiet från förr. Det var en passionerad plädering för solidariteten, framför allt mellan regionerna, ett försvar för de svaga och små i samhället och sedan också några vackra ord om det nordiska samarbetet — som jag gärna instämmer i. Det ärinte alltför ofta man hör sådant — framför allt inte när man lyssnar till partiledare, som går på med hårdare bandage. Anförandet tedde sig därför intressant. Nu blev Karin Söder vred på mig därför att jag buntade ihop centern med moderaterna och folkpartiet. Men ni hängde ju ändå ihop som ler och långhalm i sex år, så något prejudikat finns det väl. Men varför, Karin Söder, får vi aldrig höra ett rakt och klart slag mot högerpolitiken i ett centeranförande? Passa på nu och tala om för Lars Tobisson vad det är moderaterna förbereder — de slag mot den regionala solidariteten och det förakt för de svaga och små i samhället som man kan utläsa i det handlingsprogram som moderata samlingspartiet håller på att anta. Det skulle vara välgörande och ge mer trovärdighet åt de passionerade pläderingarna för solidaritet och rättvisa om centern visade var ni står någonstans i svensk politik — till höger eller åtminstone någorlunda i mitten. Sedan måste jag säga att det är möjligt att Karin Söder inte delar sin partiledares uppfattning om folkrörelser. Men jag vill påminna om att Thorbjörn Fälldin ägnade långa stunder här i förmiddags till att hårt angripa det förhållandet att landets pensionärer har bildat en rörelse, att de har varit fräcka nog att sammansluta sig i en organisation. Och det har ni gjort gång efter annan när människor slutit sig samman utanför — det får jag väl tillägga — jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse, för där har ni ju stor förståelse för kollektivisering och samarbete. Men klara i så fall upp med Thorbjörn Fälldin varför han vredgas över att pensionärerna organiseras. Sedan till mina omdömen om industripolitiken, som ju under de borgerliga regeringsåren i hög grad präglades av centerpartiet. Mina omdömen var, Karin Söder, faktiskt ganska milda jämförda med dem som Gösta Bohman i dessa dagar avger om denna industripolitik och dess konsekvenser, bl.a. med tanke på marknadsekonomin. Och det var ju den som jag diskuterade. Sedan sade jag att flera av insatserna var nödvändiga, framför allt bildandet av SSAB och Svenska Varv AB. Björn Molin påstod att läget är sämre i alla avseenden utom i ett — beträffande bytesbalansen. Han sade att arbetslösheten är högre, investeringarna lägre och inflationen värre. Det är riktigt att arbetslösheten är högre än i fjol, men minskningen av industrisysselsättningen har förändrats dramatiskt. Sysselsättningen har ökat mera. Även utbudet av arbetskraft har ökat mera. Detta visar möjligen att människorna har gripits av en viss optimism och tror att det kan finnas ett arbete på arbetsmarknaden. Lägre investeringar i år än i fjol — ja, men industriinvesteringarna sjunker med 5 96 jämfört med 20 9 per år under er tid. Sedan vill jag tillbakavisa uppfattningen att vi är alldeles ensamma om tron att det skulle vara möjligt att bekämpa inflationen och nå ett mål på 4 20. Det finns, såvitt jag förstår, en bred uppslutning bland landets kommuner och landsting kring vår mening. De har gjort upp sina budgetar med den utgångspunkten. Landets hyresgäster och de allmännyttiga bostadsföretagen har slutit ett avtal om hyrorna, grundat på samma förutsättningar. I vad gäller inflationen handlar det i hög grad om förväntningar, och i stället för att enbart försöka skapa största möjliga misstro mot möjligheterna att få ned inflationen hade det varit möjligt för Björn Molin och folkpartiet att något hjälpa till. Sedan har det gång på gång i dag frågats om innehållet i den proposition som skall lämnas till riksdagen om en vecka. Björn Molin och andra vet lika väl som jag att många skulle bli mycket upprörda, om jag här i riksdagen slängde ur mig upplysningar om en proposition som ännu inte finns, men som skall läggas på riksdagens bord i nästa vecka. Att ta reda på innehållet i propositionen är, enligt min mening, mera en uppgift för den undersökande journalistiken än för debatterna här i riksdagen. Låt oss hålla på den ordning som gäller: att våra förslag läggs fram i propositionerna. Det rör sig nu om bara en vecka, och jag tycker att tålamodet skall kunna räcka till dess. Min tid är ute, men jag vill säga några ord till C.-H. Hermansson. Han påstod att skattereformen är reaktionär och orättvis. Den skapar fördelningspolitiska problem, sade han. Ja, men den är samtidigt absolut nödvändig, inte minst för att löntagarorganisationerna här i landet i framtiden skall kunna sluta avtal med sina medlemmar utan att det resulterar i en kraftig inflation. Det är den övertygelsen som vi har haft vid utarbetandet av den här skattereformen. Löntagarorganisationerna har också ställt upp för reformen, trots de fördelningspolitiska konsekvenser reformen får under den tid som den genomförs.

Herr talman! Det strider mot alla erfarenheter att ett budgetunderskott som är så stort som det svenska — med därav följande upplåningsbehov för staten — skall kunna tillåta att inflationstakten nedbringas på det sätt som regeringen har bestämt. Jag sätter ett högt pris på socialdemokraternas ambition, men jag tror inte att det kommer att lyckas. Låt oss emellertid återkomma till den saken senare. Finansministern frågade varför vi lät budgetunderskottet stiga och varför vi började låna utomlands. Jag skall gärna medge att det i början av den borgerliga regeringsperioden gjordes en felbedömning. I början uppfattade vi inte att det inte rörde sig om en vanlig konjunkturnedgång, utan att det faktiskt var fråga om en strukturell förändring, som måste mötas med andra åtgärder än dem som vi hade vant oss vid. Det klarnade för oss moderater 1978. Det kan sägas att det dröjde till efter folkomröstningen 1980 innan vi hade övertygat de båda andra borgerliga partierna om att vi bestämt måste lägga om kursen hän mot åtstramning och sparsamhet på den offentliga sidan. Det var något som sedan präglade de kommande åren. Paradoxalt nog tror jag att det gick bäst efter skatteuppgörelsen och vårt utträde ur regeringen. Kjell-Olof Feldt kan inte gärna ha glömt de debatter som vi två hade om t.ex. besparingar beträffande kommunens pengar, något som regeringen sedan har godtagit men som ni på den tiden minsann inte var med på. Och på den här vägen fortsätter vi. Sällan har väl en finansminister som måste spara haft det så väl förspänt som Kjell-Olof Feldt. Kan finansministern bara övertyga spenderarna i andra departement och ute i rörelsen om nödvändigheten av utgiftsnedskärningar förfogar han över en betryggande majoritet här i kammaren. I vårens budgetarbete föreslog vi moderater ca 20 miljarder lägre utgiftsnivå än den som slutligen fastställdes. Och där har Kjell-Olof Feldt ett rikt utbud av besparingsåtgärder att välja bland. Vi står givetvis fortfarande fast vid dessa ståndpunkter, och vi kan också överväga justeringar i Nr9 förhållande till våra ursprungliga förslag. För säkerhets skull bör jag kanske Onsdagen den påminna om att vissa av våra förslag är kopplade till skattesänkningar, som 19 oktober 1983 skall göra det möjligt för människor att betala det högre pris för en nyttighet som minskningen av en subvention kan medföra. Allmänpolitisk Det här är ovanligt — att ett oppositionsparti inte lägger överbud utan = debatt underbud på utgiftssidan. Det är bekvämare att göra som socialdemokrater na gjorde den förra sexårsperioden, men vi är inte så opportunistiska. Vi kommer inte att förespråka någon annan politik än den vi själva är beredda att driva i regeringsställning. Det blir svårt nog ändå att ta över efter 1985 års val utan att — som nu socialdemokraterna — ha ett stort antal orealistiska vallöften hängande som kvarnstenar runt halsen.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för komplimangen — en bättre komplimang kan jag inte få än att man känner igen mitt anförande som ett gammaldags centerpartistiskt anförande — dvs. man känner igen centerpolitiken. Det känns kanske litet bittert för finansministern, eftersom det nu för tiden ofta är svårt att känna igen den gammaldags socialdemokratin i de tal som hålls. Det beklagar jag verkligen. Jag gillar gråsossar i allra högsta grad. De förde på sin tid en sådan politik att vi kunde samarbeta och hjälpas åt att bygga upp det här landets välfärd. Välkommen tillbaka med ett gammaldags socialdemokratiskt anförande. Det tror jag vore bra för det här landet. Det gammaldags tänkandet om fördelningspolitik är också utomordentligt aktuellt och något som vi verkligen måste ta itu med, och mitt anförande rörde sig i huvudsak om det: Hur vi skall fördela knappa tillgångar, hur vi | måste minska klyftorna mellan människorna. Det är verkligt angeläget och | viktigt att ta upp detta — desto bättre om det stämmer med vad våra föregångare i politiken sade. Vidare har sagts att vi inte har kritiserat moderaterna. Men det har vi faktiskt gjort. Vi för en sådan politik att vi kritiserar partier — oberoende av vilka det är— efter deras gärningar, var för sig och tillsammans. Vi kritiserade t.ex. socialdemokrater och moderater när ni sänkte anslagen till de enskilda vägarna. Jag kan nämna det som exempel, eftersom finansministern tog upp regionalpolitiken. Det var ett sätt att snöra åt i glesbygderna, och beslutet om det fattade ni tillsammans med moderaterna. Då kritiserade vi er, och vi kommer att hantera kritik på det sättet också i framtiden — efter de gärningar som utförs. Vi kommer inte att framföra kritik bara av princip, därför att man skall skälla på ett parti som har en viss ideologi. Finansministern måtte inte ha använt sin goda fattningsförmåga när det gällde Thorbjörn Fälldins kritik av vad som hade förevarit i pensionsförhandlingarna. Thorbjörn Fälldin har aldrig någonsin kritiserat att man slutit sig samman i en folkrörelse — tvärtom; han är en utpräglad folkrörelsemänniska. Vad han kritiserade var regeringens sätt att hantera pensionsförhandlingarna och ingenting annat. Dessa organisationer — de båda pensionärsorganisatio 137 nerna och handikapporganisationerna därutöver — är inte några förhandlingsorganisationer utan organisationer som tillvaratar pensionärernas intressen. Det var alltså regeringens sätt att gå till väga som kritiserades och inte att vi har folkrörelser — det vore oss centerpartister mycket fjärran.

Herr talman! Jodå, Kjell-Olof Feldt, från folkpartiets sida skall vi ställa upp i inflationsbekämpningsarbetet. Vi vill inte sprida misstro mot ambitionerna att sänka inflationen. Om det finns en sådan misstro är den väl delvis ett resultat av de motstridiga åtgärder regeringen själv vidtagit. Vi är beredda att ställa upp i inflationsbekämpandet, bl.a. genom att vara med och besluta om begränsningar av statsutgifterna, bl.a. en del av de statsutgifter som är direkt kopplade till inflationsutvecklingen — det har vi haft en diskussion om. Men problemet på det här området har delvis skapats av att socialdemokraterna när de tillträdde för ett år sedan bromsade upp en del av det planmässiga besparingsarbetet. Nu skall det tydligen skjuta fart igen, och hur skall vi få reda på om en vecka. Jag tror att regeringen kan räkna med stöd från vår sida om det är fråga om förslag som verkligen leder till en lägre inflation och till ett lägre budgetunderskott. Låt mig sedan tillägga några ord när det gäller budgetunderskottet. Det antyddes både av Kjell-Olof Feldt och av Lars Tobisson att folkpartiet skulle ha startat arbetet med att bekämpa budgetunderskottet senare än andra partier. Det är inte riktigt. Jag vill påminna Kjell-Olof Feldt om vår gemensamma tid i finansutskottet. Finansutskottet skrev redan 1977 till regeringen och varnade för riskerna av ett bestående, stort strukturellt underskott i statsbudgeten. Herr talman! Kjell-Olof Feldt sade att han var övertygad om att oppositionen i sinom tid kommer att acceptera löntagarfonderna. Låt mig då för ordningens skull säga att folkpartiet har varit, är och kommer att vara motståndare till den här typen av kollektiva konstruktioner. Vi har gjort denna vår negativa ståndpunkt klar, t.o.m. på det viset att vi har sagt att när och om vi får parlamentariska förutsättningar för det kommer vi att avveckla löntagarfonderna, om ni nu med kommunisternas hjälp driver igenom dem.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt sade att den orättfärdiga skattereformen var nödvändig för de fackliga organisationernas skull. Men då vill jag erinra honom om att exempelvis LO:s egen tidning är ytterst kritisk mot den utformning som denna skattereform har fått. Men, herr talman, jag tänker i det här anförandet säga några ord om diskussionerna om löntagarfonderna. Vi i vpk anser som bekant inte att det är något bra förslag som regeringen nu avser att lägga fram på riksdagens bord — det ligger som bekant f. n. i lagrådet. Det har inte blivit mycket av den ursprungliga idén. När man hör argumenteringen märker man också den starka förändring som har skett under åren. När löntagarfonderna lanserades av Rudolf Meidner och LO talade man om att de skulle ändra maktförhållandena inom näringslivet. Med löntagarfondernas hjälp tar vi över, skrev LO-tidningen. Men när Kjell-Olof Feldt nu talar om löntagarfonderna motiverar han dem främst med att de förbättrar marknadsekonomin, dvs. kapitalismen. Det är ju ett helt annat förhållningssätt. Men rätt skall vara rätt. Vad jag vänder mig mot i den här diskussionen är framför allt den borgerliga agitation där man påstår att löntagarfonderna i sin nuvarande utformning kommer att förändra hela samhällssystemet, skapa socialism i Sverige osv. Några fakta visar det verkliga förhållandet. Låt mig göra några jämförelser. Utländska medborgare och bolag äger nu ca 8 90 av aktiekapitalet i de svenska börsbolagen. Man beräknar att försäljning av nya aktier i nya och gamla börsbolag till utlandet i år sannolikt kommer att passera 10 miljarder kronor. Men enligt löntagarfondsförslaget skulle samtliga löntagarfonder få köpa för 2 miljarder kronor under ett år. Vi har i Sverige redan fem stora fonder som vardera äger mer än 3 miljarder kronor i aktier, dvs. hela den summa som varje löntagarfond kan komma upp till år 1990. Det är Skandia som äger aktier för 4,6 miljarder kronor, Trygg-Hansa för 3,8 miljarder kronor, SPP för 3,5 miljarder kronor, Volvo för 3,5 miljarder kronor och Investor för 3 miljarder kronor. Dessa fonder behärskar alltså stora delar av den svenska aktiemarknaden. Tror någon mot den bakgrunden att förslaget om löntagarfonder, om det genomfördes, skulle förändra hela samhällsekonomin?

Herr talman! Jag tolkar Lars Tobissons senaste replik som ett slags avbön för att man i varje fall under den borgerliga regeringens fyra första år icke insåg på vilket sluttande plan man försatte svensk ekonomi. Låt mig påminna om att moderaterna före år 1976 faktiskt var värst bland de borgerliga partierna när det gällde att hävda att budgetunderskott och dåliga statsfinanser över huvud taget inte var någonting att bry sig om. Inte minst Gösta Bohman förvånade ofta kamrer Sträng, som han anklagade för ett primitivt kameralt tänkande, när denne ville få utgifter och inkomster att gå ihop i den statliga budgeten. Ni var alltså, Lars Tobisson, belastade med ett förflutet som skymtade ännu vid 1979 års valrörelse, då samme Gösta Bohman hävdade att budgetunderskottets växande storlek inte var mycket att bry sig om. Detta om detta. Det är ändå det framtida agerandet som avgör — och det gäller även moderaterna — hur man skall bedöma förutsättningarna för att driva en ansvarsfull budgetpolitik. Jag sade faktiskt inte, Karin Söder, att jag kände igen den gamla centerpolitiken. Den kände jag definitivt inte igen. Vad jag sade var att Karin Söder höll ett anförande i gammal centerpartistisk anda. Det är numera ett ganska ovanligt inslag i centerpartiets politiska retorik. Jag tror nämligen att någonting allvarligt har hänt med centerpartiet efter sex års samlevnad med moderaterna och folkpartiet. Om nu centerpartiet tänker gå en egen väg och framför allt tänker bedöma de politiska sakfrågorna efter deras innehåll och icke efter huruvida de faller inom det eller det blockets uppfattning, är det utomordentligt intressant. I så fall har centerpartiets ordförande under ungefär en och en halv timme chansen att i konkret handling visa vilja till samverkan i frågan om hur vi skall klara finansieringen av den skattereform som vi nyss har talat om. Om centerpartiet kan slita sig ut ur blocktänkandet och behandla sakfrågorna, tror jag att socialdemokratin för sin del har utmärkt stor frihet från sina egna förutsättningar att söka lösningar i sådana frågor. Jag får väl tacka för det löfte om stöd för en ansvarsfull finansoch budgetpolitik som lämnades av Lars Tobisson och Björn Molin. Nu skall man inte, som det heter, skåda given häst i munnen, men jag vill ändå förbehålla mig rätten att inte jubla riktigt fullt ut förrän vi har sett hur ni i praktisk handling agerar här i riksdagen. Det sprids en myt att vi under den borgerliga regeringsperioden i varje läge sade nej till vad som skulle kunna innebära förbättring av budgetsaldot och nedskärning av utgifter. Detta är inte sant. Jag satt i finansutskottet i sex år, och vad som inträffade då var att varje gång det uppstod en möjlighet till att en liten bro skulle kunna skapas mellan socialdemokratin och något av de borgerliga partierna, var genast moderaterna där och sprängde den bron. Det fick inte förekomma att så att säga de heliga och de orena möttes och förenades i ett gemensamt beslut. Vi hade egna förslag både till skattehöjningar och till nedskärningar av utgifter, men blockpolitiken förhindrade i det läget varje form av i varje fall mera påtagliga uppgörelser. Sedan har då i allra sista stund löntagarfonderna kommit in i debatten mellan oss. Jag vill bara i förbigående säga till C.-H. Hermansson — det är möjligt att vi vid något annat tillfälle får ta upp en debatt om detta — att jag inte riktigt delar hans något hårdkokta syn på marknadsekonomin, att den enbart är att definiera som kapitalism. Förvisso ingår det privata ägandet i marknadsekonomin, och i den meningen är det kapitalism, men marknadsekonomin har också andra beståndsdelar. Dit hör det decentraliserade beslutsfattandet — det finns många aktörer i ekonomin — och den är, såvitt jag har kunnat erfara efter ganska många år, det enda ekonomiska system som ger ett så fritt konsumtionsval som går att åstadkomma i praktiken. Dessa egenskaper hos marknadsekonomin är så värdefulla att det är därför vi vill stärka den men angripa dess självdestruktiva egenskaper, nämligen att inte lösa fördelningskonflikterna, vilket den gång på gång misslyckas med. När det gäller löntagarfonderna upprepar Björn Molin — jag antar att det var på samtliga borgerliga partiers vägnar — att dessa fonder skall avvecklas om man vinner ett val, när det nu blir.

I SAF-tidningen finns det en artikel av en person som heter Rolf Englund — jag har för mig att han är knuten till något av näringslivets olika ekonomiorgan. Där skriver han följande: ”Det bör därför snarast möjligt göras klart för alla” —-—-—- ”att inga icke-socialistiska personer kommer att stå till förfogande för att sitta i någon löntagarfondsstyrelse.” Detta överensstämmer såvitt jag förstår också med ett beslut, fattat av moderata samlingspartiet, och det må vara. Men sedan kommer det: ”Varje icke-socialistisk person som överväger att acceptera ett sådant erbjudande måste då vara på det klara med att han i så fall kommer att ha förverkat sitt förtroende inom näringslivet och de icke-socialistiska partierna.” Denna stackars människa som accepterar erbjudandet att bli ledamot av en löntagarfond beläggs alltså, såvitt jag förstår, med yrkesförbud i det privata näringslivet. Där är han svartlistad. Och i något borgerligt parti får han över huvud taget icke komma in. Nu har mina meddebattörer i den här omgången ingen repliktid kvar, och jag begär inget svar av er. Men det vore naturligtvis skönt, om åtminstone en företrädare för moderata samlingspartiet och andra borgerliga talare kunde klargöra vad det här innebär. Är det det andra steget i fondkampanjen, som 4 oktober-revolutionen talar om, att människor skall utestängas från arbetsplatser och inte få tillhöra den gemenskap som ett parti utgör, om de accepterar ett av landets regering utdelat uppdrag? Antagligen kommer ni att säga: Nej, det är orimligt. Och ni kan knappast säga någonting annat.

Herr talman! Jag finner utslag av reaktioner av det här slaget djupt oroande och upprörande. Jag kan bara beklaga dem som är andliga fäder till den sortens utfall.

Herr talman! Vid den senaste arbetskraftsundersökningen registrerades 177 000 personer som arbetslösa. Det är en hög siffra, som visar att arbetslösheten fortfarande ligger på en oacceptabel nivå. Men det finns också glädjeämnen på den svenska arbetsmarknaden. Det gäller bl.a. utvecklingen på industrisidan. Antalet industriarbeten minskade med 38 000 mellan 1981 och 1982 — 38 000 färre industrijobb på ett år. Det här året var alltså ett lika dåligt år som de tidigare borgerliga regeringsåren. Om vi jämför situationen i år med förra årets, har minskningen stannat vid 7 000. Den positiva utvecklingen för industrin kan också utläsas av en produktionsökning med 10 26 och en exportökning. En annan hoppingivande utveckling utgörs av det faktum att antalet varsel om uppsägning, permittering och korttidsvecka har sjunkit med närmare hälften från tredje kvartalet förra året till tredje kvartalet i år. Inom sysselsättningspolitiken står vi nu inför den dubbla uppgiften att bekämpa en hög arbetslöshet och att samtidigt ställa om för att klara en uppgång inom näringslivet. Det innebär att arbetsmarknadspolitiken delvis måste ändra inriktning. Den nyorientering som regeringen nu föreslår riksdagen kan sammanfattas i tre huvudpunkter: 1. Vi skall åter till arbetslinjen. 2. Vi gör en stor satsning på den enskilda sektorn. 3. Vi skall ge mer service, förenkla regler och minska krångel i arbetsmarknadspolitiken. Låt mig något utveckla var och en av dessa punkter. Under den borgerliga regeringstiden urholkades arbetslinjen. En allt större andel av de totala arbetsmarknadspolitiska resurserna gick åt till kontant stöd till de arbetslösa. När socialdemokraterna lämnade regeringsansvaret 1976 var andelen kontantstöd 10 96 av de totala arbetsmarknadsresurserna. När vi kom tillbaka i regeringsställning efter sex år hade andelen ökat till 25 20. Det är vår ambition att så snart och effektivt som möjligt åter bringa ned den siffran. Regeringen vill skapa rejäla alternativ till kontantstödet — arbete och utbildning i första hand, kontantstöd bara när ingenting annat är möjligt. Detta är både ekonomiskt rationellt och socialt rättvist. Det finns en grupp arbetslösa som i högre grad än andra har behov av den här politiken. Jag tänker på ungdomarna. Enligt den senaste arbetskraftsundersökningen var 78 000 ungdomar i åldern 16-24 år arbetslösa. För dem som är under 18 år har skolan uppföljningsansvar, och senare års åtgärder har för dessa åldersgrupper givit goda resultat. Arbetslösheten har kunnat pressas tillbaka. Men desto allvarligare är situationen för ungdomar i åldern 18-19 år, bland vilka den senaste räkningen visade 30 000 arbetslösa. Det är till den gruppen regeringen riktar sig med förslaget om ungdomslag. Dessa ungdomar har mött vuxenlivet i övertygelsen om att inte behövas, att ingen har bruk för deras tjänster eller deras arbetsvilja. Efter tre månader som anmälda för arbetsförmedlingarna får de i dag kontant arbetsmarknadsstöd, det s.k. KAS-stödet, med 100 kr. per dag. De flesta i den här åldersgruppen bor fortfarande hemma. Med KAS i fickan får många av dem en bättre ekonomisk ställning än föräldrarna. Samtidigt behöver de inte göra något för att få pengarna. Detta måste ge ungdomarna en sned start på deras vuxna liv. De vill göra nytta för sig, men de får inte. Dessutom får de betalt för att göra ingenting. Genom förslaget om ungdomslag får de här ungdomarna arbete i stat, landsting eller kommuner. De kan också få startbidrag för att starta egen verksamhet av typen All-fix eller Ring så kommer vi. Avsikten med förslaget om ungdomslag är att alla 18-19-åringar skall få något att arbeta med, åtminstone fyra timmar om dagen. De får avtalsenlig lön för fyra timmar, vilket i genomsnitt innebär ca 120 kr. per dag, dvs. något mer än de skulle ha fått i kontant arbetsmarknadsstöd. Samtidigt får de en inblick i hur arbetslivet fungerar och kan skaffa sig erfarenheter som underlättar för dem att senare få ett fast jobb. När vi låter rätten till KAS ersättas av arbete i ungdomslag för dessa ungdomar betyder det att vi menar att det är i grunden osunt för unga människor att passivt lyfta understöd. När vi presenterade det här förslaget fick vi i tidningarna läsa kommentarer av skilda slag. Jag vill påstå att förslaget i grund och botten har fått ett positivt mottagande både av ungdomarna själva och på de flesta andra håll. Tveksamhet har dock uttryckts på sina håll om möjligheterna att skaffa fram meningsfulla arbetsuppgifter åt ungdomarna. Av tre skäl tror jag inte att detta behöver bli något större problem: Det första skälet är att varje kommunalpolitiker vet hur oerhört mycket mer han eller hon skulle vilja göra om det bara fanns resurser för det. Om ekonomin inte var så knapp skulle det finnas mängder av arbetsinsatser att utföra för ungdomarna. Ungdomslagen ger myndigheter, landsting och kommuner en chans att förverkliga en del av de här önskningarna. Det andra skälet till att jag tror att det här skall gå bra är att jag vet att ungdomarna själva vill arbeta, att de vill göra rätt för sig och att de har idéer och synpunkter på det sätt på vilket de kan göra det. Det tredje skälet är att det största berörda fackförbundet, Svenska kommunalarbetareförbundet, har ställt upp bakom förslaget. Jag skall inte här ge exempel på vilka arbetsuppgifter som kan vara lämpliga för ungdomslagen. I stället skall de berörda — ungdomarna, arbetsledare, lokala huvudmän och fast personal — tillsammans få frihet att själva utveckla verksamheten. Men jag skulle vilja uttala en förhoppning och en vädjan till alla att samverka för att vi skall klara den här uppgiften. Låt oss som är vuxna tänka på att det här gäller att ta hand om våra barn, om deras vänner och kamrater. Genom att se till deras behov av att få göra en meningsfull insats i samhället under en besvärlig period i livet lägger vi grunden till ett bättre samhälle på sikt. Låt oss inte stirra oss blinda på de mer eller mindre stora hinder som kan uppstå, låt oss inte bromsas av trassel kring detaljer, utan låt oss göra något bra tillsammans av det som är en börda för ungdomar i dag. Den andra huvudpunkten bland mina tre gällde att vi skall satsa mer på den enskilda sektorn. Arbetsmarknadspolitiken är en del av och ett stöd för den ekonomiska politiken. Det har tidigare i dag framgått av finansministerns anförande att regeringen tillmäter expansionen av näringslivet mycket stor vikt. Det är centralt för den ekonomiska politiken att främja och underlätta näringslivets möjligheter att producera, investera och skapa sysselsättning. Det är den vägen vi måste gå för att åter skapa en samhällsekonomi i balans. Efterfrågan på arbetskraft kommer att öka inom industrin och inom den privata servicesektorn. Den slutsatsen drar arbetsmarknadsstyrelsen i sin höstrapport. Det kommer att märkas tydligt under nästa år, när även den internationella konjunkturuppgången har tagit fart. Det är viktigt att arbetmarknadspolitiken nu inriktas på att hjälpa företagen att klara personalrekryteringen och se till att expansionen kommer de arbetslösa till del. Det grundläggande instrumentet i detta arbete är arbetsförmedlingarna. Under senare år har arbetsförmedlingarna organiserats om. Det har gjorts i syfte att skapa en effektivare förmedling. Ett inslag är de utökade kontakterna mellan arbetsförmedlingarna och företagen. Under hösten har arbetsförmedlare över hela landet genomfört företagsbesök. Man har diskuterat företagens planer och deras aktuella och framtida behov av att rekrytera personal. På många ställen har dessa kontakter gett förmedlarna tillgång till platser som annars inte skulle ha kommit fram. Arbetsförmedlarna har också kunnat diskutera möjligheterna att bedriva utbildning för att klara det framtida behovet av yrkeskunniga medarbetare i företagen. Det är ett bra medel för att rusta företagen inför konjunkturuppgången. Erfarenheterna av sådan utbildning är mycket goda. Regeringen föreslår nu, liksom vi gjorde i våras, att ytterligare medel skall sättas av för yrkesutbildning — bl.a. för den s.k. flaskhalsutbildningen för redan anställda i det enskilda näringslivet. Detta vill vi använda i större utsträckning under det kommande året. Ett tredje exempel på hur vi vill att arbetsmarknadspolitiken skall riktas in för att underlätta expansionen i näringslivet är förslaget om rekryteringsstöd. Syftet med det är att få företagen att i tid rekrytera personal och att styra efterfrågan så att de arbetslösa, framför allt ungdomarna och de långtidsarbetslösa, skall komma in på arbetsmarknaden. Det är min förhoppning att riksdagen skall godkänna detta förslag och att det skall bli ett effektivt medel för att på en och samma gång underlätta näringslivets rekrytering och att pressa tillbaka arbetslösheten. Jag vill i det här sammanhanget nämna ytterligare en åtgärd som vi har satt in för att stimulera industrins utveckling. Det är de 100 miljonerna som avsatts till den s.k. industrikampanjen. Den har mötts med stort intresse, och man arbetar just nu i samarbetsgrupper i varje län för att ta fram goda idéer och uppslag för att utveckla arbetsmarknadspolitiken så att den blir ett bättre stöd och en bättre stimulans för sysselsättningen inom näringslivet. Ett delprojekt handlar om åtgärder för att främja rekryteringen av kvinnor till industrin. Ett annat är en uppfinnartävling för elever på högstadiet. Hälften av dessa 100 miljoner kommer vi att satsa på regionala aktiviteter. Projektgrupper runt om i landet funderar som bäst på idéer som kan utveckla industrin på deras egen hemort. Den tredje huvudpunkten i det jag nämnde inledningsvis gäller mer service, enklare regler osv. Vi skall göra om regler, vi skall minska krånglet på olika delområden. Detta arbete gäller hela den offentliga förvaltningen, och civilministern har i olika sammanhang presenterat regeringens ambitio ner på det här området. Låt mig bara säga att den här inriktningen på bättre service är viktig också på arbetsmarknadsområdet. Det är få offentliga verksamheter som är av så stor betydelse för den enskilde som arbetsförmedlingarna. Varje år är ungefär 780 000 personer inskrivna som sökande vid de olika arbetsförmedlingarna i landet. Det är angeläget att deras möte med arbetsmarknadspolitiken blir en positiv erfarenhet. Arbetsmarknadsstyrelsen har tagit initiativ till en genomgång av regler, rutiner, organisation m.m. i syfte att skapa mer tid och mer resurser för service åt arbetsgivare och arbetssökande. I detta arbete är personal och ledning i verket engagerade, och det har kommit fram en lång rad olika förslag till förbättringar av verksamheten. Det är meningen att arbetsmarknadsstyrelsen skall ta ställning till dessa förslag i början av nästa år. Jag räknar med att en del av förslagen är av den karaktären att jag får anledning att återkomma till riksdagen. Allt detta är goda exempel på den nya inriktningen av arbetsmarknadspolitiken, där vi nu sprider de arbetsmarknadspolitiska insatserna över hela fältet, till såväl enskilda och offentliga arbetsgivare som arbetssökande över hela arbetsmarknaden. Jag vill också säga något om en del av verksamheten på den offentliga sidan som är ny för i år. Det gäller den satsning på 300 milj.kr. i statligt stöd för fasta jobb i kommuner och landsting som godkändes av riksdagen i våras, och ute i kommuner och landsting arbetar man nu som bäst med detta. Vi börjar kunna sammanfatta vad som har hänt och vad som blir resultatet av detta nya hjälpmedel i arbetsmarknadspolitiken. Beslut har fattats om 3 400 tjänster, och beträffande närmare 1 900 väntar man på ett snabbt avgörande. Detta betyder alltså att det sammanlagt kommer till 5 500 arbetstillfällen, fasta jobb, inom kommuner och landsting. Det är en siffra som t.o.m. är bättre än vad vi vågade hoppas på i våras. Herr talman! I den internationella debatten framställs inte sällan en hög arbetslöshet som oundviklig. En och annan röst här hemma i Sverige har börjat att stämma in i den kören. Man säger att det inte går att göra någonting åt arbetslösheten, att den är nödvändig för den ekonomiska politiken osv. Men det är viktigt för oss att gemensamt och på ett konstruktivt sätt gripa oss an med problemen och visa att det med medvetna insatser och tålmodighet går att komma till rätta med arbetslöshetsproblemen också i vår tid.

Herr talman! I en strid ström har rapporterna om hur arbetsmarknadssituationen försämrats runnit in till regeringskansliet under socialdemokraternas första regeringsår. Larmrapport har lagts på larmrapport. Fler och fler människor ställs utanför den reguljära arbetsmarknaden, med allt vad detta betyder socialt, ekonomiskt och mänskligt. Sverige har nu styrts av en socialdemokratisk regering under tolv månader — en regering som kom till makten genom att framställa sig som mer eller mindre världsmästare på att klara den fulla sysselsättningen. Men verklighe ten ville något annat än socialdemokraternas vallöften. Myten om att socialdemokraterna skulle vara bättre skickade än andra att klara sysselsättningen havererade, sakligt sett, redan i början av 1970-talet. I dag, när era runda vallöften konfronterats med verkligheten under tolv månader, står socialdemokratin inför risken av ett opinionsmässigt haveri, som för lång tid kommer att förändra den politiska kartan i Sverige. Varken vi moderater eller väljarna har glömt era valaffischer om 153 000 arbetslösa etc. I dag, efter tolv månader med en regering som skulle återskapa den fulla sysselsättningen, är nästan 180 000 människor öppet arbetslösa. Herr talman! Det här är en allvarlig situation. Men den är bra ur en synvinkel, och det är att medborgarna nu får klart bevis för att inget politiskt parti, inte ens socialdemokraterna, äger andra politiska recept än ekonomiska illusionsnummer när det gäller att skapa balans, snabb tillväxt och full sysselsättning på ett bekvämt sätt. Vägen dit är, det vet vi, lång och fordrar hårda tag i den ekonomiska politiken. Det kommer att medföra uppoffringar för alla medborgare i vårt samhälle. Särskilt smärtsam blir den här politiken för de politiker som vann 1982 års mycket viktiga val genom att ge medborgarna intrycket av att en motsatt politik var möjlig. Utvecklingen på arbetsmarknaden sedan valet 1982 visar att regeringen i stort sett misslyckats med att ens påbörja uppfyllandet av sitt eget uttalade prioriterade mål, full sysselsättning. Såväl den öppna arbetslösheten som den som döljs av konstlade AMS-jobb har fortsatt att öka. Landet och regeringen befinner sig i dag längre från den fulla sysselsättningen än för ett år sedan. Arbetsmarknadssituationen sedan regeringen tillträdde har vid varje tidpunkt varit betydligt sämre än under motsvarande period med borgerligt regerande 1981/82. Regeringens oförmåga att ta itu med de problem som ligger till grund för den stora strukturella arbetslöshet som byggts in i ekonomin under 1960 och 1970-talen är djupt oroande. Budgetunderskott, skatter och avgifter, offentlig sektor och subventioner till konstlade jobb växer i stället för att minska, medan utrymmet för de privata sektorerna i ekonomin, som i realiteten är avgörande för om vi skall kunna föra landet ur krisen, minskar i stället för att öka. De strukturella obalanserna i ekonomin växer sig allt starkare för var dag, och på sikt riskerar vi att en arbetslöshet på en hög nivå byggs in som en bestående del i vårt svenska samhälle. Ungdomarnas arbetsmarknadssituation är sämre än någonsin tidigare. Regeringens recept att bekämpa ungdomsarbetslösheten med massinsatser av beredskapsarbeten har misslyckats. Den trendmässiga ökningen av antalet arbetslösa ungdomar fortsätter. Trots att kunskaperna om ungdomsarbetslöshetens orsaker nu är väl kända fortsätter regeringen att sätta sin tilltro till kortsiktiga konstlade åtgärder. Inte heller regeringens senaste s.k. paket kommer att bryta den negativa trenden vad gäller utvecklingen på arbetsmarknaden för ungdomarna, därför att det bygger på föreställningen att det går att lagstifta och subventionera bort arbetslösheten också bland ungdomar. På sex centrala ekonomisk-politiska områden befäster och förstärker regeringens politik de grundläggande obalanserna i Sveriges ekonomi, och det sker till priset av långsiktigt växande arbetslöshet: 1. Budgetunderskottet, som i dag också enligt regeringen och arbetsmarknadsministern är det största hotet mot framtidens riktiga jobb, har vuxit i rekordfart sedan regeringstillträdet. Regeringens manövrerande mellan verklighetens krav, sina egna löften och inte minst de stora intresseorganisationernas åsikter den senaste tiden visar också att man saknar förutsättningar att få kontroll över budgetunderskottets tillväxt. Det långsiktigt allvarligaste hotet mot de riktiga jobben växer sig, med nuvarande politik, allt starkare. 2. Regeringen har i rask takt sett till att kraftigt höja skattetrycket. Redan befintliga skatter har höjts och nya har introducerats och kommer att introduceras. Resultatet är, inte alldeles oväntat, fortsatt utslagning av riktiga jobb. På toppen av detta för nu framstående socialdemokrater fram kravet om ens.k. värnskatt mot arbetslösheten, en skatt som precis som alla andra skatter ytterligare kommer att underblåsa den växande arbetslösheten. 3. Regeringen fortsätter att driva traditionell socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik, trots att de förutsättningar som låg till grund för denna på 1950 och 1960-talen inte längre finns vid handen. AMS-politiken slår ständigt nya rekord, och regeringen gör sig bred över att man hittills satsat över 30 000 milj.kr. på konstlade sysselsättningstillfällen. Ingen i regeringskretsen talar däremot om att AMS-miljarderna belastar den konkurrensutsatta produktionen inom de privata sektorerna av ekonomin och därmed försämrar förutsättningarna för fler nya riktiga jobb. Utvecklingen på arbetsmarknaden det gångna året visar att miljardrullningen till AMS bidragit till att minska i stället för att öka antalet riktiga jobb. 4. Fördelningskonflikten mellan offentlig och privat sektor i ekonomin fördjupas och förvärras snabbt genom den förda regeringspolitiken. Sedan oktober 1982 har den offentliga sektorns andel av ekonomin vuxit snabbt och omfattar nu ca 70 76 av den. Trots varningar från en så gott som enig kår av ekonomer, från oppositionen och från många andra som inser faran i denna utveckling fortsätter regeringen att minska utrymmet för de privata sektorerna i ekonomin, med resultatet att den strukturella arbetslösheten riskerar att växa långsiktigt. Framstående socialdemokrater kräver nu, till mångas förvåning och i strid med sunt förnuft, att den offentliga sektorn skall tillföras ytterligare 10 miljarder kronor för att långsiktigt sysselsätta 100 000 arbetslösa människor i konstlade jobb. Om så sker, så sker det till priset av fortsatt långsiktigt växande arbetslöshet. 5. Regeringspolitiken för att minska den rekordhöga ungdomsarbetslösheten visar att man inte förstår eller inte vill förstå de grundläggande orsakerna till den strukturberoende och växande arbetslösheten bland ungdomen. Receptet har hittills varit ännu fler beredskapsarbeten och konstlade jobb med resultatet att ungdomsarbetslösheten inte har minskat — den har vuxit. Hindren för ungdomarna att träda in på arbetsmarknaden kan uppenbarligen inte undanröjas av en socialdemokratisk regering som är bunden av långtgående löften till LO-ledningen. 6. Socialdemokraterna står nu i begrepp att i strid med folket, näringslivet, fackliga organisationer, t.o.m. de borgerliga partierna och sunt förnuft med endast kommunisternas hjälp genomdriva fackföreningsfonder — fonder som riskerar att bli förödande för utvecklingen i näringslivet och på arbetsmarknaden. Resignation, minskad framtidstro, uteblivna investeringar etc. försämrar ju förutsättningarna för den nödvändiga snabba expansionen av näringslivet. De nya jobben uteblir, och redan existerande arbetstillfällen riskerar att slås ut. På samtliga dessa punkter kräver Sveriges utomordentligt allvarliga ekonomiska läge och den växande strukturberoende arbetslösheten en genomgripande omläggning av den hittills förda politiken. En realistisk strategi för att långsiktigt bekämpa den växande strukturella arbetslösheten måste i stället bygga på: 2. Stimulanser till näringsliv och de privata sektorerna i ekonomin genom sänkta skatter och sänkta avgifter på produktionen. 3. En effektiv arbetsmarknadspolitik, som satsar på arbetsförmedling och utbildning i stället för på konstlade jobb i massomfattning. 4. En mindre offentlig sektor och större privata sektorer i ekonomin och därigenom nya arbetsmarknader genom genomgripande systemförändringar. 6. Nya broar mellan skola och arbetsliv för våra ungdomar genom lärlingsutbildning. 7. Investeringar, tillväxt och fler riktiga jobb inom näringslivet i stället för löntagarfonder och stagnation. Herr talman! Då och då tyder uttalanden från enskilda statsråd på att man inser behovet av en mer verklighetsförankrad politik för att effektivt och långsiktigt bekämpa den strukturella arbetslösheten. Men varje gång regeringen skall samla sig till beslut blir det inte verkligheten utan främst LO:s påbud som avgör politiken. Ett exempel på detta kan vi finna i regeringens senaste proposition om sysselsättningsskapande åtgärder. Där fanns chansen att tillsammans med moderata samlingspartiet genomföra ett system med samhällstjänst för ungdomar, vilket kunde ha blivit av stort värde för de många ungdomar som socialt och mänskligt far illa av arbetslösheten. Men regeringen satte LO och de avtalsenliga lönerna före möjligheterna att skapa ett väl genomtänkt samhällstjänstsystem. Det är synd — det är mycket synd — att regeringen på detta sätt har försuttit möjligheten att ge ungdomarna chansen till en bättre utveckling på arbetsmarknaden genom att sätta LO före kraven på icke avtalsenliga löner. Men det är också utifrån en annan utgångspunkt synd att moderata samlingspartiet å ena sidan och Anna-Greta Leijon och socialdemokraterna å andra sidan inte kunnat finna varandra i denna fråga. Det var med fröjd jag satt i min bänk och lyssnade på arbetsmarknadsministerns alla argument för att samhällstjänst är så utomordentligt viktig och bra för ungdomarna. Jag och arbetsmarknadsministern har ju varit med om den motsatta situationen, när vi fört fram krav och förslag om samhällstjänst men där ni avvisat dessa krav med motiveringen att så kunde man helt enkelt inte tänka sig att behandla våra ungdomar. Det är skönt att ni frisknat till i det avseendet. Kunde ni sedan också lämna de avtalsenliga lönerna, tror jag att vi skulle ha stora förutsättningar att finna varandra vad det gäller samhällstjänsten. Mitt andra exempel är kanske det mest betydelsefulla. Den socialdemokratiska regeringen har med stöd av LO under lång tid omöjliggjort alla försök att bygga nya broar mellan skola och arbetsliv för våra ungdomar. Man har sagt nej och åter nej till lärlingsutbildning, trots att internationella erfarenheter visar att just lärlingsutbildning är ett effektivt sätt att ge uppväxande generationer god yrkesutbildning och möjligheter till riktiga jobb. Man har sagt nej, trots att man vet att de länder som har en effektiv och väl utbyggd lärlingsutbildning också har en ungdomsarbetslöshet som är väsentligt lägre än den vi har i Sverige. Man har gjort det trots vetskapen att dessa länder inte har haft samma trendmässiga utveckling vad det gäller ungdomsarbetslösheten som vi haft i vårt land. En realistisk och effektiv strategi för att klara ungdomarnas introduktion på arbetsmarknaden måste utgå ifrån de verkliga orsakerna till dagens omfattande ungdomsarbetslöshet. Att särskilt ungdomar drabbas av arbetslöshet beror i hög grad på att det finns starka hinder för yngre människor att komma in på arbetsmarknaden. Dessa hinder är väl kända, och dem behöver jag inte gå in på i detta sammanhang. Men jag vill särskilt understryka att utbildningens betydelse för att motverka ungdomsarbetslöshet enligt vår uppfattning har underskattats under alltför lång tid. Teori har ansetts vara finare än praktik. Förmenta jämlikhetssträvanden har lett till att utbildningen mer och mer har likriktats. Yrkesutbildning är i dag huvudsakligen integrerad i den allmänna gymnasieskolan. Kontakten med tilltänkta arbetsplatser är ofta sporadisk. Traditionell lärlingsutbildning inom hantverksyrkena för en tynande tillvaro i likhet med företagsförlagda s.k. verkstadsskolor. Formen för anpassning till rådande förhållande på arbetsmarknaden har brustit i många hänseenden. Moderata samlingspartiets alternativ för att klara en del av de problem som finns i det nuvarande utbildningssystemet är lärlingsutbildning på bred front. Det känner arbetsmarknadsministern väl till. Vi har tidigare presenterat principförslag här i kammaren i motionsform och dessa har vid åtminstone två tillfällen avvisats av socialdemokrater och kommunister. Naturligtvis är lärlingsutbildning inte något universalmedel mot ungdomsarbetslösheten. Men inte ens socialdemokraterna och arbetsmarknadsministern borde kunna undvika att ta intryck av de anmärkningsvärda resultat som nåtts med lärlingsutbildning både i andra länder och i vårt eget land. Jag rekommenderar arbetsmarknadsministern att ta del av skolöverstyrelsens utvärdering av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Också den visar att lärlingsutbildning är det mest effektiva sättet att klara ungdomarnas introduktion på arbetsmarknaden. Herr talman! Det är med stort intresse, men också med en stor portion oro, som vi emotser de kommande årens regeringspolitik för att klara framför allt de två viktigaste problem som utgör hot mot utvecklingen på arbetsmarknaden. Det föranleder mig att ställa två frågor till arbetsmarknadsministern.

Herr talman! Jag inledde mitt anförande med att säga att vi har en hög arbetslöshet i Sverige nu. Den är enligt vår mening oacceptabelt hög. Den ligger enligt den senaste beräkningen 1 000 personer över den arbetslöshet vi hade för ett år sedan. Men det som har hänt i Sverige är ju att vi har lyckats bromsa upp den mycket kraftiga ökning av arbetslösheten som pågick när vi övertog regeringsmakten. Att komma ifrån de djupgående problem som vi har på den svenska arbetsmarknaden tar tid, och vi utlovade i oppositionsställning aldrig att vi skulle ha några trollformler att komma med. Vi redovisade i motioner och i vårt program Framtid för Sverige en rad konkreta åtgärder. Vi sade att vi skulle driva en bättre arbetsmarknadspolitik än den som de borgerliga regeringarna — framför allt på grund av högerns motstånd — drev. Det har vi gjort. Och med det har vi bromsat upp den hotande utvecklingen på arbetsmarknaden. Men det tar tid för oss innan vi helt kommer till rätta med problemen. Det finns, som jag sade, en del positiva tecken på arbetsmarknaden. Förutom det som jag nämnde förut kan vi nu också för första gången sedan 1980 se en ökning av sysselsättningen. Det händer faktiskt väldigt mycket på den svenska arbetsmarknaden. Vi får fler jobb, men vi får också väldigt många nya som söker sig ut på arbetsmarknaden — inte bara i de stora ungdomskullar som vi har just nu — utan också allt fler medelålders kvinnor vill ha ett arbete. Det ställer oss inför större problem. Men det är ändå ett hälsotecken. Ungdomsarbetslösheten är nu faktiskt, Bengt Wittbom, lägre än den var för ett år sedan. Det betyder inte att vi är tillfredsställda — då skulle vi inte ha föreslagit nya åtgärder. Men siffrorna visar ändå att ungdomsarbetslösheten har minskat. Bengt Wittboms beskrivning av arbetsmarknadspolitiken under 1950 och 1960-talen tycker jag inte riktigt stämmer med verkligheten. Det har hänt väldigt mycket inom arbetsmarknadspolitiken sedan dess, och det kommer det att göra i framtiden också, eftersomt den ständigt skall anpassa sig till nya förhållanden. Vi går vidare på en ny inriktning just nu, som jag redovisade förut. Vi för över en del av insatserna från den offentliga sektorn till den enskilda sektorn, till industrier och andra privata företag. Det är en nyorientering av arbetsmarknadspolitiken som inte bara vi utan även parterna — alltså såväl LO och TCO som SAF -— i arbetsmarknadsstyrelsens styrelse ställer sig bakom. Sedan satsar vi väldigt mycket på yrkesutbildning, och vi satsar också på utbildning av ungdomar — det efterlystes av Bengt Wittbom. Jag tycker att Bengt Wittbom har rätt när han säger att vi måste finna nya vägar för övergången från skola till arbetsliv. Och det är just vad vi är i färd med att göra. Vi går vidare på de linjer som har utarbetats under ett antal år. Där har ungdomsplatserna en central betydelse, de som kom till under de borgerliga regeringsåren, men efter initiativ från oss i den fackliga rörelsen. Och vi bygger faktiskt ut lärlingsutbildningen också, Bengt Wittbom. I det förslag som nu ligger på riksdagens bord finns det även ett förslag om en med 2 000 personer ökad lärlingsutbildning. Bengt Wittbom kanske frågar: 2 000 — vad är det? Ja, det är inte något svindlande antal, men i förhållande till de 5 000 som vi har i dag och som de borgerliga regeringarna under sina sex år i regeringsställning inte gjorde så värst mycket åt, är de nya 2 000 ett ganska stort antal. Jag har sagt förut i den här talarstolen att jag tycker att en lärlingsutbildning av det slag som vi nu har på den svenska arbetsmarknaden är värd att satsa på. Det finns goda skäl för oss att fundera över hur vi skall utveckla sysselsättningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Men det finns inga som helst skäl för oss — om vi verkligen ser sysselsättningen som den främsta och viktigaste arbetsuppgiften — att rusta ner arbetsmarknadspolitiken. Och det vi tyvärr kunde bevittna i den här kammaren i våras var att moderata samlingspartiet på punkt efter punkt sade nej till de konkreta åtgärder som vi föreslog då. Man sade nej i en sådan utsträckning att även företrädare för folkpartiet och centerpartiet fann sig föranlåtna att från talarstolen säga, att om man skulle följa moderata samlingspartiets förslag på det här området skulle vi få en drastisk ökning av arbetslösheten. Det är verkligheten bakom alla de ord som Bengt Wittbom har framfört här i dag. Herr talman! Jag skulle vilja avsluta den här repliken med att följa upp den fråga som finansministern förut ställde till moderata samlingspartiets företrädare. Eftersom de inte hade någon ytterligare replikrätt då, kunde han inte ställa frågan direkt utan hoppades att någon moderat senare i debatten skulle vilja svara. Eftersom Bengt Wittbom är den förste vill jag ställa frågan till honom, vad han anser om de uttalanden som har gjorts från SAF:s sida om att de som ställer upp och låter sig väljas som ledamöter i löntagarfondernas styrelser och som tillhör det s.k. icke-socialistiska blocket skall svartlistas. Jag hade i går en debatt om demonstrationsrätten med en av Bengt Wittboms kolleger i moderata samlingspartiet. Anledningen var att en avdelning inom ett fackförbund i Stockholm hade annonserat om att en företagare borde bojkottas, därför att han deltog i demonstrationer mot löntagarfonder. När det gällde den frågan gick det så, att det inte blev någonting av den här bojkotten, eftersom fackförbundet, liksom vi, kände ett ansvar för att medverka till att upprätthålla de mänskliga frioch rättigheterna, däribland rätten att demonstrera utan att bli utsatt för repressalier. Ansvarstagandet tog över. Jag tycker att det var en helt riktig inställning. Det var en självsanering som var nyttig och nödvändig, och den kom inte som ett tvång utifrån. Kan man våga önska att samma sak händer med den bojkott av enskilda människor som nu föreslås i SAF-tidningen?

Herr talman! Det är alldeles utmärkt att Anna-Greta Leijon tar upp jämförelsen beträffande utvecklingen på arbetsmarknaden, något som ju statsministern ägnade en del av sitt anförande åt. Jag blev utomordentligt förvånad över vad statsministern sade. Han gav intryck av att arbetsmarknadsläget i stort sett är oförändrat, jämfört september-september. Jag gick genast och ringde riksdagens utredningstjänst och fick då till svar, att om man jämför genomsnittet under nio månader januari-september 1982 med samma period 1983, finner man att antalet arbetslösa under 1982 uppgick till i genomsnitt 138 000, medan siffran för 1983 — under den socialdemokratiska regeringstiden — var 153 000, dvs. 25 000 högre. Med Anna-Greta Leijons kunskaper om hur arbetsmarknadsstatistiken är uppbyggd måste hon väl medge att detta är den väsentliga siffran, inte jämförelsen 1 000 fler eller färre månad för månad. Det vore intressant att höra hur arbetsmarknadsministern förklarar statsministerns påstående att arbetsmarknadsläget inte har försämrats, då ju fakta visar att antalet arbetslösa under era nio månader 1983 har varit genomsnittligt 25 000 större än under den borgerliga tiden. Sedan till ungdomsarbetslösheten. Antalet arbetslösa ungdomar kan vara något tusental mindre, Anna-Greta Leijon, men det som är allvarligt när det gäller ungdomsarbetslösheten är trenden och inte antalet arbetslösa en viss månad. Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern om hon vill påstå att socialdemokraterna har brutit den negativa trenden sedan början av 1960-talet. Har ni gjort det är det bara att gratulera. Jag har emellertid svårt att tro det. Anna-Greta Leijon säger att lärlingsutbildningen byggs ut. Ja, med 2 000, och det är alldeles utmärkt. Men för oss verkar det mest vara plåster på såren med tanke på den stora interna opinion som vi vet finns hos er för en kraftig utbyggnad av lärlingsutbildningen. I förra veckan lade vi fram en rapport om hur vi i detalj tänker oss att ett lärlingsutbildningssystem skall se ut. Rapporten kommer så småningom att föranleda en motion här i riksdagen från moderata samlingspartiets sida. Men dessförinnan tänker vi se till att fackliga organisationer, näringslivsorganisationer m.fl. får tala om hur de ser på vårt förslag, så att vi kan anpassa förslaget med hänsyn till de kloka synpunkter som kan anläggas. Detta gör vi, Anna-Greta Leijon, av det skälet, att så snart den politiska majoriteten förändras i Sverige, skall vi genomföra lärlingsutbildningen. Då blir det inte fråga om 2 000 platser till de 5 000 som redan finns, utan förslaget kommer att syfta till att skapa en lärlingsutbildning med betydligt bättre yrkesutbild ning än den vi har i dag. Det skall bli den dominerande formen för yrkesutbildning för ungdomarna i vårt land.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att man inte skall jämföra månad för månad utan titta på en längre period om man kan misstänka att det är något som är konstigt och underligt med månadssiffrorna. Men om man skall använda sig av siffror för längre perioder skall de helst vara riktiga, och det var faktiskt inte Bengt Wittboms. Jag tror att riksdagens utredningstjänst arbetar på rätt sätt. Men det kan bli fel vid telefonkontakter — och kanske det var en sådan Bengt Wittbom måste ta för att få fram de här uppgifterna. Eller också var det så att Bengt Wittbom räknade fel själv när han skulle lägga ihop siffrorna. Den siffra han skulle ha använt var inte 25 000 utan 15 000 arbetslösa. den — är att vi månad för månad har minskat skillnaden i arbetslöshet mellan det här året och förra året. Därför kan man säga att den senaste månadssiffran visar upp en trend, en utveckling.

Det är insatser som vi avser att fortsätta göra och som vi hoppas och tror att vi skall få den här kammarens stöd för. Bengt Wittbom talar sig varm för utbildning. Han sade tt.o.m. i sitt första inlägg att arbetsmarknadspolitiken skall läggas om, så att man satsar mer på arbetsförmedling och på utbildning. Det stämmer bara så dåligt med vad ni sedan faktiskt gör i kammaren. Senast i våras ville ni inte vara med på den ökning av arbetsmarknadsutbildningen som alla andra partier i riksdagen ställde sig bakom. Moderata samlingspartiet ville skära ned med 10 000 platser. Jag skulle avslutningsvis, herr talman, vilja fråga om Bengt Wittbom anser sig kunna ha tid att i nästa replik besvara den fråga jag ställde om SAF:s planerade bojkott av enskilda personer.

Herr talman! Låt oss ändå vara överens om, Anna-Greta Leijon, att 15 000 är mer än 1 000. Jag förstod att den här diskussionen skulle komma, så jag tog med mig en kopia på en redogörelse för den öppna arbetslösheten som utredningstjänsten har gjort och som jag inte alls har deltagit i att räkna på. Den utredningen visar den öppna arbetslösheten under er regeringsperiod jämfört med under en tolvmånaders borgerlig regeringsperiod: oktoberseptember 1981-1982 och samma period 1982-83. Jag tänker överlämna den till arbetsmarknadsministern efter den här repliken, så kan vi se på trenden tillsammans. Arbetsmarknadsministern skriver i den föreliggande propositionen att det största hotet mot sysselsättningen är budgetunderskottet, och sedan står Anna-Greta Leijon här och skäller på oss för att vi är de enda som ordentligt och konkret har visat att vi har en politik som minskar budgetunderskottet. Det här går inte ihop, Anna-Greta Leijon. Vad ni har gjort under era tolv månader är att ni har ökat budgetunderskottet med 15 miljarder. Slutsatsen måste med arbetsmarknadsministerns egen utgångspunkt bli att ni har minskat tryggheten för de riktiga jobben i Sverige, medan moderata samlingspartiet, som har försökt anvisa en väg att minska budgetunderskottet, har tillvaratagit de arbetande människornas intresse. Det måste ju vara på det viset — jag kan inte förstå någonting annat. När det gäller artiklar av enskilda personer som uttalar sig å den ena eller den andra gruppens vägnar vill jag först till Anna-Greta Leijon säga att jag inte har läst artikeln i fråga. Men man skall inte underskatta — det vill jag också säga — den väldiga rädsla som under åren har spritts ute i de små företagen när det gäller småföretagares och enskilda människors möjligheter att värja sig mot en växande facklig makt. Man skall inte underskatta den rädslan, Anna-Greta Leijon, särskilt inte om man är arbetsmarknadsminister och är i så oändligt stort behov av de här människornas entusiasm och framtidstro, för att ha minsta chans att vända trenden på arbetsmarknaden med ökad arbetslöshet, som arbetsmarknadsministern naturligtvis är.

Herr talman! Det är en maktdemonstration av värsta slag, tycker jag, om SAF:s chef Olof Ljunggren säger att den enskilde person som vågar ställa upp om den socialdemokratiska regeringen frågar om vederbörande vill vara med i en styrelse för en löntagarfond skall bojkottas av SAF. Mera förakt för den enskilde individen kan man väl knappast tänka sig. Det är beklagligt att Bengt Wittbom inte vill ta avstånd från det. Sedan gjorde Bengt Wittbom ett stort nummer av att vi har sagt nej till moderata samlingspartiets olika sparförslag. Det har vi gjort därför att de sparförslagen varit så inriktade att de inte bara får den effekten att de skulle minska budgetunderskottet — de skulle dessutom slå enormt hårt mot sysselsättningen, mot utbildningsinsatser för de arbetslösa. Vi har en lång rad exempel runt om i världen på hur en nedpressning av budgetunderskottet utan hänsyn till sysselsättningen hårt slår mot enskilda människor, med arbetslöshetstal som vi här i landet tack och lov är långt ifrån. Den typen av budgetpolitik kommer aldrig en socialdemokratisk regering att stå för. Men det är betecknande att moderaterna gör det. Det visar att den politik som moderaterna är för inte alls leder till någon ökad sysselsättning, vare sig för ungdomar eller andra. Den leder till ökad arbetslöshet. Bengt Wittbom sade när han redovisade sina siffror att genomsnittet i arbetslöshet för de första nio månaderna förra året var 138 000 och i år 153 000. Alltså en ökning med 25 000, sade Bengt Wittbom. Men de som började skolan höstterminen 1983 kan, tror jag, räkna ut att det blir 15 000. Rätt skall vara rätt. Den senare siffran är betydligt lägre än den Bengt Wittbom angav. Det är den därför att den socialdemokratiska politiken har varit inriktad på att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Vi är på väg — det ser vi nu — att få goda resultat av den politiken. Jag tror att om riksdagen ställer sig bakom de förslag vi nu har framlagt kan vi med ganska stor förtröstan se fram mot ett bättre läge på arbetsmarknaden nästa år med betydligt färre ungdomsarbetslösa.

Herr talman! Jag noterade att arbetsmarknadsministern gick in i debatten tidigare än i varje fall jag hade räknat med och uppenbarligen också tidigare än en del andra talare hade tänkt sig. Jag förutsätter att arbetsmarknadsministern tänker följa debatten i hela det arbetsmarknadspolitiska och sysselsättningspolitiska blocket. Hon är uppriktigt talat litet ensam. Man hade faktiskt väntat sig att en eller annan av de övriga ministrar som är verksamma inom industridepartementets område skulle ha varit närvarande. Men det är kanske tidens tecken att sysselsättningspolitik i socialdemokratisk tappning är arbetsmarknadspolitik och därmed punkt. Jag tror det är viktigt att, precis som arbetsmarknadsministern gjorde, klargöra hur angeläget det är att hålla emot och säga ifrån när det gäller pessimismens profeter och — höll jag på att säga — Milton Friedmans lärjungar, som inte sätter den fulla sysselsättningen särskilt högt. Det är oerhört viktigt att den fulla sys: ningen såsom målsättning inte får rubbas. Det är naturligtvis också viktigt att beskriva situationen i tydliga ordalag. Bara en del av verkligheten och den statistik som finns har redovisats här. Jag skall gärna komplettera litet grand från den senaste räkningen. Utöver de 177 000 öppet arbetslösa människorna, varav 78 000 är under 25 år, har vi 142 000 personer i AMS-åtgärder av olika slag. 150 000 personer är hänvisade till deltidsarbete, trots att de gärna vill arbeta på heltid. Slutligen har vi 61 000 personer som både vill och kan ta ett jobb men inte har funnit det lönt att söka något. För fullständighetens skull bör även dessa siffror tas med i bilden när vi diskuterar arbetslösheten. Jag noterar i likhet med vad som gjordes i det förra replikskiftet att den socialdemokratiska regeringen är på väg att anpassa arbetsmarknadspolitiken i riktning mot den modell som vi har företrätt under många år. Man lägger större tyngd vid den enskilda sektorn än förut och nödvändigheten av, som det uttrycktes här, att bygga starkare och bättre broar mellan utbildning och sysselsättning i den enskilda sektorn. Det är naturligtvis positivt att den nye AMS-chefen så klart har markerat den inriktningen och gått i bräschen för en nödvändig omorientering. Det fanns annars skäl att bli litet orolig när arbetsmarknadsministern satte sig i en arbetsgrupp med representanter för SAP och LO-förbund. Det är unikt att en arbetsmarknadsminister sitter med som ledamot i en arbetsgrupp där LO:s andre ordförande är ordförande. Det har väl satt ett och annat spår i den proposition som vi skall behandla. Jag återkommer till den saken. I ”Krisplaner för Sverige”, som vi fick oss till dels efter regeringsskiftet, hette det att krisplanens främsta mål är att samla hela nationen och alla våra resurser i kampen för den fulla sysselsättningen. Det var alltså otvetydiga ordalag som användes. På samma sätt var det, som nämnts i debatten här, under valrörelsen, när socialdemokraterna på affischerna markerade att det i socialdemokratins Sverige inte fanns 153 000 arbetslösa. Olof Palme talade ofta och mycket om sysselsättningen under valrörelsen. Det finns mot bakgrund av dagens situation anledning att ta fram några citat, som illustrerar hur stort avståndet fortfarande är mellan ord, handling och resultat. Olof Palme sade i Östersund den 6 augusti 1982: ”Vi har haft en dramatisk ökning av arbetslösheten under de senaste åren. Och den fortsätter. Enligt senaste räkningen så går nu 50 000 ungdomar arbetslösa i Sverige. Tänk er 50 000 människor — 40 000 människor ryms på Råsunda, den största arena vi har — eller kanske Nya Ullevi.” Som vi alla hört och sett av statistiken, räcker i dag inte Nya Ullevi, det lovar jag. Han sade vidare: ”Vi måste få i gång, sätta i gång hjulen, skapa sysselsättning. Lägga fram investeringsprogram på vägar, på kommunikationer, på bostäder, för energiförsörjningen. Och skapar man jobb för människorna där, så skapar man jobb på väldigt många andra håll och man ger köpkraft. Om man får i gång bostadsbyggandet t.ex., som ni har klarat här i Östersund på ett sådant fint sätt. Men då ger man jobb åt dom som jobbar i stålindustrin och dom som jobbar på cementfabrikerna. Och i snickerierna som nu avskedar folk, och i möbelindustrin — den som nu går på tomgång. Och så .

Herr talman! Först vill jag be om ursäkt för att jag liksom smet emellan i debatten. Jag hade verkligen ingen avsikt att tillskansa mig extra tid, men jag förstod inte riktigt finessen med talarordningen. Jag ber om ursäkt! Sedan till sakfrågorna. Det finns en hel del i det som Olof Johansson sade som jag vill instämma i. Det kanske återspeglade något av verkligheten att jag gick upp efter Bengt Wittboms anförande, eftersom behandlingen av arbetsmarknadsfrågorna i riksdagen i våras visade att centern tack och lov inte ville fortsätta att bli hopbuntad med moderaterna i detta avseende. Jag hoppas att jag inte skall tolka den allra sista delen av Olof Johanssons anförande som att centern tänker avvika från den linjen och säga nej till de sysselsättningsåtgärder som vi nu har föreslagit. Men det fanns en punkt i det som Olof Johansson tog upp som jag tyckte var ganska allvarlig. Han sade att det är en kapitulation att ordna dessa ungdomslag och ge arbete i fyra timmar åt ungdomarna. Jag förstår inte alls hur man kan säga på det sättet. Jag kan inte komma ifrån att det låter ruskigt. Hur ser det ut på den svenska arbetsmarknaden i dag? Jo, av de drygt 4 miljoner som är sysselsatta är ungefär 1 miljon deltidsarbetande. Det är framför allt kvinnor, och framför allt i den offentliga sektorn, i kommuner och landsting, som jobbar som hemsamariter eller städerskor eller sköter matbespisningen åt ungarna i skolan. Det är ingen kapitulation dessa kvinnor har gjort. Det är ingen kapitulation för svensk arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitik att dessa kvinnor jobbar på deltid. Jag vill försäkra både Olof Johansson och de arbetslösa ungdomar som ibland har ställt sig frågan om det går att skaffa meningsfyllda arbetsuppgifter för fyra timmars arbetsdag att det går. Fråga de här kvinnorna om de inte tycker att deras jobb är meningsfullt! Jag skulle vilja påstå att det finns få andra jobb som är lika meningsfulla som de kontakter med andra människor, inte minst sjuka, äldre och barn, som dessa arbeten innefattar. En del av dessa kvinnor vill ha längre arbetstid, en del vill ha kortare arbetstid. Vad som har hänt under det senaste året är att en del av dem också har fått längre arbetstid.

Det är ett väsentligt steg mot ett samhälle, där vi hos dessa ungdomar kan ingjuta hopp om framtiden och få dem att medverka till att skapa en framtida bättre arbetsmarknad. Olof Johansson talade om ett A och ett B-lag. Den frågan har varit uppe i de disku ialdemokratiska partiet har fört med Landsorganisationen, liksom många andra sysse fö si medi sioner som vi inom det so sättningsfrågor. Jag vill a till Olof Johansson att han inte behöver vara orolig när jag sitter arbetsgrupper med representanter från LO: jag är ganska van att göra det efter många års arbete inom socialdemokratin. När vi har arbetsgrupper med representanter från partiet och LO, är det partiets representant som sitter som ordförande. Det var det i detta fall också. Jag skulle naturligtvis inte heller ha någonting emot att sitta som ledamot i en arbetsgrupp där Rune Molin var ordförande. Vi diskuterade dessa frågor även i denna arbetsgrupp. En av de saker som man framförde från Landsorganisationens sida var naturligtvis oron för att denna typ av ungdomsverksamhet. med en ersättningsnivå som inte var avtalsenlig, skulle kunna leda till att man fick ett A och ett B-lag. Jag tror att det är en väsentlig tillgång att vi kan räkna med att medlemmar i Kommunalarbetarförbundet, som är det förbund som i praktiken mest kommer att få arbeta med dessa ungdomar i ungdomslagen. ställer upp för denna verksamhet. Därefter något mer om sifferexercisen. Siffror kan ju användas på många olika sätt. Vi kan jämföra de månader då vi har lämnat över regeringsmakten till varandra. Jag skulle vilja påminna om att arbetslöshetssiffran i september 1976, när de borgerliga tog över efter det socialdemokratiska regeringsinnehavet, var 70 000. Den ökade med mer än 100 000 fram till den septembermånad då vi tog över regeringsmakten. Jag hoppas att det skall dröja länge innan vi får ett nytt byte av partier på regeringsstolarna. Men jag vågar lova att vi med den politik som nu förs och med litet tid på nacken skall kunna redovisa en betydligt bättre utveckling än vad de borgerliga kunde presentera för oss. Vi sade förut i debatten att om man skall få en rättvisande bild av utvecklingen skall man använda litet längre perioder än en enda månad. Därför kan man naturligtvis titta på vad som hände på arbetsmarknaden under det första halvåret i år med socialdemokratiskt styre och jämföra detta med vad som hände under det sista borgerliga regeringsåret. Arbetslösheten ökade från första halvåret 1981 till första halvåret 1982 med 35 000 personer. Sådan var ökningstakten när vi tog över regeringsmakten. Från första halvåret 1982 till första halvåret 1983 ökade arbetslösheten med 16 000 personer. Vi är inte till freds med situationen på arbetsmarknaden, men vi kan konstatera att vi har brutit den negativa utveck" ngen. Vi är på väg att klara av situationen även på arbetsmarknaden, och de sista siffrorna, liksom arbetsmarknadsstyrelsens prognoser och liksom den verklighet som människorna möter ute i många företag — en verklighet där människorna ser att orderböckerna nu börjar fyllas, att man tömt lagren och nu börjar arbeta på övertid, att man t.o.m. börjar nyanställa — tyder på detta. Det är denna verklighet som har drivits fram av den sovialdemokratiska regeringen, i vissa delar med stöd bl.a. av Olof Johanssons parti här i riksdagen i våras, mot moderata samlingspartiets intressen. Det stödet hoppas jag att vi kan räkna med när vi skall behandla sysselsättningspropositionen i nästa månad, eller när det nu blir.

Herr talman! Jag tänker inte ägna mig särskilt mycket åt sifferexercis. Men jag tycker att det i debatten här finns en grad av slarvighet hos socialdemokratiska talare som har varit genomgående under hela dagen, och som tar sig uttryck i att man glömmer bort den verklighet som vi mötte 1976, med 40 å 45 90 kostnadsstegringar för arbetskraften, med snart nog en andra oljeprischock innan den första hade värkt ut i den svenska samhällsekonomin. Det är klart att man kan inkassera, som Anna-Greta Leijon gör, minskande ökningstakt i antalet arbetslösa som en framgång, men det är i så fall en helt annan ambitionsnivå än den som präglade socialdemokraterna före valet. Sedan ett par kommentarer till detta med deltiden. Jag talade faktiskt inte om kapitulation för de människor som detta gäller. Jag talade om en kapitulation av den politiska förmågan att klara ut dessa saker i förhållande till de fackliga organisationerna och deras vilja och den debatt som vi hade här före sommaren, som Anna-Greta Leijon säkert kommer ihåg. Det är ju skillnad mellan påtvingad och frivillig deltid. När det gäller de kvinnor som Anna-Greta Leijon valde att hänvisa till, så har ungefär 80 20 av dem, såvitt jag kommer ihåg, valt deltid frivilligt. Jag är övertygad om att det inte kommer att vara lika många av de ungdomar som nu blir aktuella i ungdomslagen som frivilligt väljer fyra timmar — de skulle vilja ha mer. Jag hänvisar bara helt kort till vad TCO-ordföranden har sagt, och jag är verkligen inte ensam om att vara bekymrad inför detta val av alternativ. När det sedan gäller min kritik i slutet av mitt anförande som Anna-Greta Leijon blev litet bekymrad över, vill jag säga att den var allvarlig. Jag menar nämligen att det inte räcker att bedriva sysselsättningspolitik genom arbetsmarknadsstyrelsen — en om det är en nödvändig del — utan det är viktigt att se helheten och att satsa på de mindre och medelstora företagen, att satsa via regionalpolitiken, så att vi får den rimliga balans som behövs. Men är 4,1 40 i arbetslöshet en hög siffra, så är naturligtvis 5,6 270 en ännu högre siffra — det är precis vad man genomsnittligt har i skogslänen i dag. Det krävs alltså regionalpolitik. Jag efterlyser den, och det kommer vi också att göra i våra alternativa förslag. Vi skall satsa på den enskilda sektorn, säger Anna-Greta Leijon. Det är bra, men varför gäller det inte ungdomslagen också, när vi nu ändå skall ha dem, enligt ert förslag? Till sist ytterligare en sak: Om ni vill satsa på enskild företagsamhet tror jag att det vore bra om ni ibland lyssnade till vad t.ex. arbetsförmedlingens föreståndare i Gnosjö säger: ”Vi har inte en enda arbetssökande under 18 år. Vårt svåraste jobb är att hitta folk till de lediga jobben.” Det finns också sådana exempel, och det borde föranleda en ordentlig satsning på de mindre och medelstora företagen.

På grundval av uppgifter från utskotten har upprättats tidsoch ärendeplaner för tiden fram till juluppehållet. Dessa planer har utdelats till kammarens ledamöter. Härav framgår att mycket få debattärenden kommer att föreligga till behandling under den närmaste månaden. Det är först under senare hälften av november som arbetsplena behöver anordnas på torsdagarna. Under december beräknas det däremot bli en sådan anhopning av ärenden att det blir nödvändigt att fortsätta riksdagsarbetet ett par dagar in i julveckan. Såvitt nu kan bedömas bör kammarens sista arbetsplenum kunna hållas tisdagen den 20 december, då frågan om löntagarfonderna skall slutbehandlas av riksdagen. Det kan emellertid tänkas bli nödvändigt att ta även onsdagen den 21 december i anspråk för riksdagsarbete.

Herr talman! Sverige är ensamt om att ha en regering som prioriterar arbete. De andra västliga industriländerna har gett upp. De godtar en hög arbetslöshet och prioriterar exempelvis understöd till arbetslösa i stället för att satsa på arbete. Av Anna-Greta Leijons inlägg tidigare i dag framgick det klart och tydligt vad svensk socialdemokrati står för och vad vi anser om uppgiften att skapa sysselsättning för människorna, nämligen att det är en av våra viktigaste uppgifter. Enligt vår mening är den fulla sysselsättningen välfärdssamhällets funda ment. Arbetarrörelsens syn på den fulla sysselsättningen har tidigare accepterats av så gott som alla i samhället. Nu börjar man emellertid också i vårt land höra andra tongångar. Det är första gången på årtionden som det öppet uttalas att vi skall acceptera en högre arbetslöshet. Sansade borgerliga ekonomer säger att man skall kunna tolerera en arbetslöshet på 3 till 5 20. Någon har en högre toleranströskel och säger 6 Jo. Det finns i samhällsdebatten också andra oroande tendenser till ökad tolerans mot arbetslöshet. För några veckor sedan hade Nordiska rådets socialoch miljöutskott anordnat en konferens om arbetsmarknaden i Norden. På denna konferens framhöll en av inledarna att den som ville välja arbetslöshet skulle kunna göra det. Samhället skulle betala 50 000 kr. om året, och då fick vederbörande själv välja evig arbetslöshet. Det är tongångar som innebär att man i realiteten har accepterat arbetslösheten som ett samhällsfenomen, som man inte vare sig vill eller kan angripa och förändra. Den socialdemokratiska regeringens insatser under det gångna året visar att vår regering valt en annan väg. Socialdemokraterna står fast vid ”arbetslinjen”. Uppgiften att skapa jobb är enorm, men det har skapats väldigt många nya arbeten under både 1950 och 1960-talen. Vi kan klara det också nu. Men det är viktigt att i det arbetet värna om vår välfärd. Det är tack vare den svenska välfärden som vår industri har fått en hemmamarknad och därmed också möjlighet att utvecklas och att bli konkurrenskraftig utomlands. Vad vore exempelvis Electrolux, om vi inte hade haft miljonprogrammet för bostadsbyggande och om vi vanliga svenskar inte hade haft råd att köpa dammsugare, kyl och frys, allt resultat av socialdemokratisk välfärdspolitik? Vi hör ofta talas om det japanska undret. En del av japanernas framgångar beror på att de har en stor hemmamarknad. Vår hemmamarknad kan inte jämföras med deras, men en rättvis fördelning av våra resurser och en bevarad välfärd ger också vår industri goda framtidsförutsättningar. Hotet mot vår välfärd kommer från det budgetunderskott som de olika borgerliga regeringarna lämnade efter sig. Detta faktum försöker de borgerliga partierna dölja genom att i debatten framhålla att vi socialdemokrater skulle ha varit så aningslösa att vi lovat att i en handvändning radera ut de sex borgerliga regeringsårens budgetunderskott och arbetslöshet. Den kritik vi möter och den bristande viljan till samverkan hos exempelvis mittenpartierna har säkerligen sin grund i besvikelse och grämelse över det resultat man åstadkom i regeringsställning. För oss socialdemokrater är det viktigt att bekämpa arbetslösheten, både med kortsiktiga och med långsiktiga medel. De arbetslösa får inte heller ses enbart som siffror i statistiken. Bakom varje arbetslöshetssiffra döljer sig en människa, en individ med möjligheter och med behov. De människorna får aldrig bli bortglömda i debatten, även om de inte själva med sina resurser orkar och kan konkurrera om debattutrymmet med de välbeställda i samhället. Herr talman! Anledningen till att jag tar upp detta i dag är att en liten grupp arbetslösa ungdomar uppvaktade riksdagen den 4 oktober, den dag då vi öppnade riksmötet. De överlämnade en målning som de själva hade gjort. Målningen föreställde ungdomar som var på väg till en arbetsförmedling. Deras budskap var enkelt och klart: Vi kräver jobb. Enligt uppgift från ungdomarna hade alla gruppkanslier blivit uppringda och inbjudna att ta emot målningen. Bara två av riksdagens fem partier ställde upp. Dessa ungdomar hade inte haft någon PR-apparat som trissat upp deras budskap. Att vara ung och kräva jobb är inte tillräckligt för att väcka intresse vare sig hos de borgerliga partierna eller hos massmedia. När ungdomarna kom för att framföra sina krav, då hade inte de borgerliga partierna tid, och då hade TV-kamerorna slocknat. Byggkranarna där kamerorna varit monterade stod visserligen kvar utanför riksdagshuset som monument från en annan värld, långt från de arbetslösa ungdomarnas. Den här ”lilla” episoden är ett av många skäl för att vi inom socialdemokratin måste fortsätta att värna om ungdomarnas rätt till arbete. Episoden visar också att den som är arbetslös lätt glöms bort. Anna-Greta Leijon har tidigare redogjort för regeringens senaste sysselsättningspaket och också för de speciella satsningarna för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Det har förekommit mycket litet av kritik mot dessa satsningar, exempelvis förslaget om ungdomslag. På vissa håll har man emellertid frågat hur kommunerna skall klara detta. Jag har försökt ta reda på hur man reagerar i ett av de mest arbetslöshetsdrabbade distrikten i landet, i Kiruna. Där upplever man förslaget om ungdomslag som positivt. Man säger: ”Det är klart att det måste gå att skrapa ihop jobb. Det är positivt att ungdomarna kommer ut på ett jobb på morgonen. Det är mycket bättre än KAS.” Det är regering och riksdag som ger ramar och skapar förutsättningar för att komma till rätta med problemen, men hur resultatet blir är til syvende og sidst beroende av de människor som skall omsätta våra beslut i den praktiska verkligheten. Därför ser jag det som väldigt positivt när jag i mitt eget län möter representanter för kommunerna, och även för de fackliga organisationerna, som helhjärtat ställer upp och säger att det måste gå att klara ungdomsjobben. Herr talman! Under den gångna eftersommaren och hösten har vi upplevt ett väldigt angrepp på regeringen ute i landet. Både i skrift och i tal har centerpartisterna sagt att den nuvarande regeringen avrustar regionalpolitiken. Man frågar sig: Är det ett försök att dölja vad tvåpartiregeringens sparpaket innehöll? Industriminister Nils G. Åsling tog upp frågan hösten 1981, i samband med de ekonomisk-politiska åtgärderna. Då sade han bl.a. att de nya grunder för beviljande av lokaliseringsstöd som han föreslog och förordade skulle innebära att man minskade statens utgifter för lokaliseringslån och stöd med ungefär 300 milj.kr. per år. Således förutsågs det att fortsatt borgerligt regerande skulle innebära 300 milj.kr. mindre i regionalpolitiskt stöd årligen.

Vi har en alltför stor arbetslöshet i debatt ragningen av personal vid LKAB och det stigande antalet nytillträdande på arbetsmarknaden — främst genom att den s.k. ungdomspuckeln får genomslag — vilket gör att arbetslösheten inte minskat och att vi fortfarande har ungefär två gånger så hög arbetslöshet som riket. Gapet mellan rikets och länets arbetslöshet är således oförändrat. Många människor frågar sig hur det skulle se ut om det borgerliga regerandet hade fortsatt. Utan de insatser som gjorts i de mest drabbade skogslänen hade situationen varit betydligt svårare. Det skall Olof Johansson och andra centerpartister ha klart för sig när de talar om regionalpolitiken. Det är många år sedan någon kunde säga något positivt i den här talarstolen om utvecklingen exempelvis i vårt län. Därför kan jag inte underlåta, med hänvisning till vad dagens borgerliga talare tidigare har sagt, att något uppehålla mig vid hur länsarbetsnämnden ser på situationen. Jag frågade: Hur är läget efter ett år med socialdemokratisk regering? Länsarbetsnämndens prognoser i det län som har varit hårdast drabbat av borgerlig politik är optimistiska både beträffande konjunktur och sysselsättning för kommande höst och vinter. Flertalet av företagen räknar med oförändrad stabil sysselsättning, förbättrad lönsamhet och tillfredsställande orderingång. Den här förbättrade situationen kommer visserligen inte att leda till några större arbetskraftsbehov. Däremot blir sysselsättningen för de redan anställda tryggare, och farhågorna för varsel och permitteringar minskar. Det är inte oväsentligt, när stora delar av industrisysselsättningen haft varselhoten hängande över sig. Basindustrierna har en påtagligt förbättrad situation. Skogsindustrin har varit en ryggrad i sysselsättningen. Man bedömer att den skall kunna behålla sin starka position, och framtidsutsikterna är goda. Men råvarusituationen kan bli ett stort problem på sikt. Det framfördes också av företagarna vid ett sammanträffande som de norrbottniska riksdagsledamöterna hade med representanter för handelskammaren. För SSAB är utvecklingen god. För första gången sedan 1976 har anställningsstoppet upphört. Det betyder att ungefär 150-200 personer under kommande år kommer att anställas och ersätta avgångar. En del företag betonar också att de behöver mera arbetskraft med praktiska erfarenheter från arbete i större och mindre företag. ”Flaskhalsutbildning en” har visat sig positiv. Det finns även andra positiva tendenser i utvecklingen. Vi har exempelvis flera handikappade som kommit ut på arbetsmarknaden. Det som jag har nämnt här är förändringar som människorna märker i sin vardag. De kan själva konstatera att det ändå har hänt någonting positivt under det senaste året, när den socialdemokratiska regeringen har haft Herr talman! Fortfarande har vi en lång och mödosam väg att vandra innan alla kan känna den trygghet som det innebär att ha ett varaktigt och stabilt arbete. Det krävs ett tålmodigt arbete och personligt engagemang från många människor. Det krävs också uthållighet, om man på sikt skall få ett differentierat näringsliv i olika delar av landet. Häromdagen såg jag en rubrik i en av våra lokaltidningar som illustrerade vad uthållighet kan ge för resultat. Rubriken var ”Problembarn som blev världskändis”, och det gällde ett företag med leveranser över hela Europa, Sydamerika, USA och Fjärran Östern. Jag vill bara tala om att det här ”problembarnet” startade i Överkalix 1972 med AMS industriella beredskapsarbete som grund och att det gör mellanväggar till fartyg. Företaget har brottats med varvskrisens konsekvenser och många andra sorger och bekymmer men har aldrig gett upp. Efter tolv år ser man nu positiva resultat. Företaget har 135 anställda, som gläds över att ha ett jobb och att företaget går bra. Det skördar i dag uthållighetens frukter. Om vi skall kunna värna vår välfärd och trygga sysselsättningen, krävs att vi delar resurserna rättvist och att bördorna bärs efter förmåga. Det krävs också engagemang, tålamod och uthållighet.

Herr talman! Svenska folket i allmänhet och socialdemokratiska väljare i synnerhet har anledning att känna sig besvikna över den faktiska och politiska situationen i dag. Det är ett år sedan den socialdemokratiska regeringen trädde till, efter en valrörelse där Olof Palme inte försummade något tillfälle att tala om de heroiska insatser som en eventuellt kommande socialdemokratisk regering skulle åstadkomma. Arbetsplatserna skulle bli kvar. De arbetslösas antal skulle kraftigt reduceras. Sysselsättningen skulle öka. Ungdomarna skulle erbjudas utbildning och arbete, och det allmänna reformarbetet skulle enligt socialdemokraterna ”återupptas”, för att nu inte tala om de socialdemokratiska attackerna på budgetunderskottet. Det var oförsvarligt stort, och det skulle mycket snabbt både bemästras och krympas. Nu, ett år efteråt, vet vi bättre. Det uppblåsta pratet om att nya reformer skulle beslutas har kommit av sig. Budgetunderskottet sköt med rekordfart i höjden samma höst. Antalet verksamma i den reguljära arbetsmarknaden har minskat. Köpkraften för de allra flesta har urholkats, och nytt rekord i arbetslöshet har regeringen Palme nu slagit med god marginal — både i procent och i absoluta tal. Storordigt drev man i valrörelsen tesen att arbetslösheten inte bara var hög, den var förmodligen också onödig. Man drog sig inte heller för att beskylla den dåvarande regeringen för att medvetet skapa arbetslöshet. Det är en ohygglig anklagelse, som jag hoppas att socialdemokraterna ångrar i dag. I själva verket var det så att den förra regeringen, center-folkpartiregeringen, satte in ett batteri av åtgärder för att hålla nere arbetslösheten och underlätta framför allt ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Nyrekryteringsstöd, utbyggd ungdomsgaranti, yrkesintroduktion, ungdomsplatser, enskilda beredskapsarbeten är några exempel på byggstenar i en konstruktiv byggnad av en kraftfull arbetsmarknadspolitik. Jag är beredd att instämma i de principiella delarna i inledningen av arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijons anförande här i dag om hur viktigt det är för unga människor att kunna erhålla ett eget arbete och hur farligt det är för varje individ att uppleva situationen att inte behövas eller komma i fråga. Nu skulle man, sade fru Leijon, återvända till arbetslivslinjen. Ja, det är bra, men att man skulle ”återvända” till denna linje menar jag är en överdrift, för den linjen har varit genomgående i de försök som gjorts under senare år när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser. Jag tror, om jag skall vara uppriktig, herr talman, att socialdemokraterna under de gångna åren, då man var i opposition, hade något av ett komplex inför att en liberal arbetsmarknadspolitik hade kunnat leda till att vi hade en ökad sysselsättning och en i förhållande till omvärlden låg arbetslöshet. Det är annars svårt att finna en rimlig förklaring till varför man raserar några av de viktigaste bitarna i den medelsarsenalen. Jag tänker då särskilt på yrkesintroduktionen och på de enskilda beredskapsarbetena. De förra har man tagit bort, och de senare är man i färd med att ställa åt sidan. Ett års tankemöda i kanslihuset har inte kunnat avsätta någon större handlingskraft. Någon annan förklaring finns knappast till att man försöker plagiera en del åtgärder som mittenregeringen lanserade. Men kopiorna ser ut att vara sämre än originalen. Ungdomslagen kan inte mäta sig med ungdomsslussarna, eftersom poängen just var att slussa vidare, inte att ”låsa in” i otillräckligt aktiverande arbeten. Det hade varit bättre att regeringen hade fullföljt de resonemang med parterna som den förra regeringen förde i avsikt att få till stånd nya ungdomsavtal på arbetsmarknaden. Anna-Greta Leijon hade också i ett replikskifte med en moderat företrädare en synpunkt på hur viktigt det var med respekt för individen. Låt mig instämma. En förhoppning börjar faktiskt spira, och jag skulle vilja fråga Anna-Greta Leijon: Kan denna respekt för individen kanske utsträckas till att också gälla individens rätt att välja politiskt parti? Viktiga bitar i en offensiv arbesmarknadspolitik för de unga och nytillträdande är en starkare inriktning mot det enskilda näringslivet, gärna mot de små företagsenheterna och varför inte också ut mot de små lantbruksföretagen. En utbyggnad och förbättring av lärlingsutbildningens villkor och omfattning är också mycket angelägen, inte bara is.k. udda yrken utan även i ett mer breddat utbud. Nu skall naturligtvis inte bara arbetsmarknadsministern lastas för en svår situation. Rent allmänt är det besvärligt. Det har det varit länge, och det är det också nu. Men till detta kommer att den svenska socialdemokratiska regeringen har försvårat situationen med en ekonomisk politik som har minskat förutsättningarna för en framgångsrik arbetsmarknadspolitik, där höjda skatter och hotet om de kollektiva löntagarfonderna verkligen inte främjar investeringsvilja och nyföretagande. Från folkpartiets sida har vi förordat en aktiv arbetsmarknadspolitik, men vi har gång på gång slagit fast att denna måste paras med ett positivt näringsklimat och en sund samhällsekonomi. Även om arbetsmarknadspoli tiken är utomordentligt viktig både i sitt innehåll och till sitt omfång, så är den ändå enbart ett komplement, inte någonting i stället för. I den delen finns det anledning att hälsa med tillfredsställelse de signaler som nu tonar ut från chefsrummet på arbetsmarknadsstyrelsen. AMS-generalens påpekande om att det behövs en klar satsning på näringslivet och på den tillverkande verksamheten är att notera med stor och uppriktig tacksamhet. Herr talman! Jag sade i ett debattinlägg här i våras att folkpartiets hållning fortfarande är att vi måste arbeta och spara oss ur krisen. Varnande exempel finns på åtgärder som vidtagits av regeringar ute i Europa, som likt fransmännen försökt sig på en ohämmad expansionistisk politik eller som engelsmännen en förödande åtstramningspolitik, den senare i kombination med en kallsinnighet inför den sociala nöd som arbetslösheten leder till. Ensidigt sparande lika väl som ensidig expansion av den offentliga sektorn leder till hög arbetslöshet — ofta redan på kort sikt och framför allt i det längre perspektivet. För ungefär ett och ett halvt år sedan, dvs. ett halvår före valet, stod Anna-Greta Leijon i riksdagens talarstol och höll ett animerat anförande om arbetslöshetens vådor. En hel del av vad hon sade i inledningen av denna debatt i dag påminde om det som då sades, och det var riktigt och viktigt. Hon varnade då för att vi i Sverige liksom i många andra länder skulle förringa arbetslöshetsproblemet. Det debattavsnittet avslutades med en mening med följande innehåll: ”Också i Sverige kan vi se hur regeringen i ökande grad tolererar arbetslösheten.” Anklagelsen gällde den dåvarande mittenregeringen. Arbetslösheten låg då på drygt hälften av dagens arbetslöshetssiffror. Inför ekot av detta omdöme frågar man sig: Var det en oförmåga att kunna se till proportioner eller skådade fru Leijon 18 månader framåt i tiden? I dag skulle ett sådant påstående vara mer relevant än någonsin, i dag då den socialdemokratiska regeringen har tolererat den hitintills största arbetslösheten. Nu sade Anna-Greta Leijon tidigare i debatten i dag: Men vi har ändå fått hejd på ökningen av arbetslösheten, och nu har den minskat månad för månad. Sens moral skulle möjligen vara att socialdemokraterna hoppas att läget blir så bra att det går att jämföra med den situation som rådde under den tidigare regeringens tid. Olof Palme försökte tidigare i debatten här i dag förringa arbetslösheten genom att säga att arbetslösheten nu — i jämförelse med förra året — var oförändrad. Detta är fel — den är högre! Palme fortsatte: Vi är bäst i Europa. Fel igen! Vi är inte ens bäst i Norden. Vi är bara på tredje plats i jämförelse med våra fyra nordiska grannländer. Vad var det Palme en gång sade: ”Var försiktig med orden!” Just det! Att socialdemokraterna har misslyckats i sin ambition att infria vallöftena får inte hindra vare sig regeringen eller riksdagen at: ta ansvar för att begränsa och reducera den alltför höga arbetslöshet vi har i dag. Men för det krävs en både aktiv och fantasifull arbetsmarknadspolitik. Det behövs också en näringspolitik och ekonomisk politik som skapar förutsättningar för färre arbetslösa och flera i ett meningsfullt arbete.

Herr talman! Jag har stått mycket i talarstolen förut i dag, och jag skall därför ge endast en mycket kort replik till det som Elver Jonsson sade. Förra året när vi hade en borgerlig regering kritiserade vi er med rätta för att inte göra alla de insatser som i det läget kunde ha gjorts för att hejda ökningen av arbetslösheten. Elver Jonsson vet lika väl som jag att det fanns förslag från arbetsmarknadsstyrelsen som stöddes av väldigt många andra grupper i samhället. Man gjorde där den klara bedömningen att det behövdes ytterligare insatser — annars skulle arbetslösheten öka dramatiskt. Det var också vad som senare skedde. Den borgerliga regeringen sade nej till detta. Och vad mera var: Man gjorde inga andra insatser i stället. Naturligtvis må det stå alla regeringar fritt att pröva arbetsmarknadsstyrelsens bedömningar. Det finns inget skäl att i alla lägen slaviskt följa arbetsmarknadsstyrelsen. Men den bedömning som låg till grund, att det behövdes ytterligare åtgärder, var riktig. Och den borde ha lett till att regeringen på den tiden — om den fann att arbetsmarknadsstyrelsens konkreta förslag inte var lämpliga — hade lagt fram andra förslag. Men det gjorde den inte, och det var det vi kritiserade. Vidare: Det var en mittenregering. Utvecklingen under våren här i riksdagen har visat att det tydligen ändå i mycket stor utsträckning var moderata samlingspartiet som drog i trådarna. När mittenpartierna i oppositionsställning kunde frigöra sig bättre vid behandlingen av arbetsmarknadsbudgeten i våras i riksdagen, då hade man ändrat inställning. Det tycker jag var bra. Får jag sedan säga: Det som Elver Jonsson sade om de enskilda beredskapsarbetena begriper jag inte. De enskilda beredskapsarbetena förbjöds under en lång tid av borgerligt regerande. Det sista borgerliga året hade man ett par hundra enskilda beredskapsarbeten. Vi har medvetet ökat dem till att under de sista månaderna under våren vara i genomsnitt 15 000, och vi kommer nu under hösten att ytterligare öka dem. Vi har gjort samma bedömning som parterna i arbetsmarknadsstyrelsens styrelse, att de här enskilda beredskapsarbetena är krångliga och byråkratiskt svåra. Och också ur andra synpunkter utgör de ett ohanterligt instrument. Därför bör vi göra om dem till ett rekryteringsstöd, och det är det vi föreslår. Men ingen gång under de borgerliga åren har de enskilda beredskapsarbetena utnyttjats på det positiva sätt som skett under det senaste, socialdemokratiska året.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att de enskilda beredskapsarbetena inte haft den nytta som vi påstår att de har. Jag vill mena att just de enskilda beredskapsarbetena har varit en av de kanske främsta tillgångarna i den medelsarsenal som har stått till buds. Finessen har varit att den överväldigande delen — från 60 26 till ibland uppemot 90 20 — har gått över i stadigvarande arbete. Och att nå fram till stadigvarande jobb är ju en av huvudpunkterna i de mål som vi ställer upp för en lyckad arbetsmarknadspolitik. Anna-Greta Leijon försöker göra gällande att det som gjordes under mittenregeringens tid inte var så märkvärdigt, eftersom det ändå var moderaterna som styrde. Jag skulle vilja fråga, eftersom hon är så kategorisk: På vilka punkter gick moderaterna in och ändrade inriktningen och omfattningen av den arbetsmarknadspolitik som vi föreslog riksdagen? Riksdagen fattade, herr talman, beslut i en omfattning som inte någon tidigare riksdag hade gjort — inte heller beträffande den breda medelsarsenalen. Där fanns nyrekryteringsstödet, den utbyggda ungdomsgarantin, yrkesintroduktionen, som socialdemokraterna nu har plockat bort, ungdomsplatserna, den förkortade arbetsdagen för småbarnsföräldrar, en rättvisare beskattning för småföretagen, utvecklingsfonderna som kom till och regionalpolitiken som byggdes ut. Och parallellt med det drev vi igenom en stor reform för jämställdhet i arbetslivet — inom parentes sagt en reform som vi fick ta beslut om i strid med socialdemokratin. Därför tror jag att man skall vara litet mer försiktig när man nu försöker kriarätta och gå igenom vad den förra regeringen har gjort och inte gjort. I de alternativ som socialdemokraterna redovisade kan man inte peka på något väsentligt annorlunda. Det gäller bl.a. beträffande den totala volymen, för socialdemokratin hade i det förgångna inte satsat så mycket på arbetsmarknadspolitik som då gjordes, och man hade inte heller varit beredd att ta fram en så bred medelsarsenal som kom till användning. Därför, herr talman, vill jag i den här debatten hävda att den perioden var framgångsrik. Vi hade en arbetslöshet som var låg i förhållande till omvärlden. Arbetslösheten har sedan dess ökat, och det har Anna-Greta Leijon inte heller bestridit.

Herr talman! En gång i tiden fanns det någonting som kallades för full sysselsättning. Full sysselsättning ansågs råda när det fanns något fler arbeten att välja på än det fanns människor som behövde arbete. Full sysselsättning bildade en grundvärdering i arbetarrörelsen. Den var ett överordnat mål för dess politik. Varför var den gamla generationen politiker i arbetarrörelsen så trogen den fulla sysselsättningen som huvudprincip? Det var den inte bara därför att den sett eländet för de enskilda arbetslösa, utan därför att den visste hur arbetslöshet i grund försämrar hela arbetarklassens ställning i samhället och hur den stärker borgarklassen, som är arbetarklassens fiende. Den fulla sysselsättningen finns inte längre. Den har inte funnits på 15 år. Den långsiktiga tendensen har varit att arbetslöshet och undersysselsättning stadigt och obönhörligt har ökat. Arbetslöshetsproblemet i Sverige har därmed ändrat karaktär. Länge var arbetslöshet något som berörde få människor under korta perioder. Den uppträdde tillfälligt för att sedan försvinna; så var läget under efterkrigstidens första 20 år. I dag är det annorlunda. Arbetslöshet och undersysselsättning är inte något som kommer och går. Det finns där hela tiden. Det finns både i högkonjunktur och i lågkonjunktur. Det är ett stående inslag i ekonomin. Ekonomin håller sig med en växande och stående mänsklig reservarmé, och reservarmén tycks växa, oavsett vilken regering som sitter. Varför blir det så? Arbetslöshet framgår med nödvändighet ur det ekonomiska systemet. Produktionsmedlen är i händerna på ett fåtal, medan flertalet lever på lönearbete. Det uppstår en allt starkare spänning mellan det växande överskott som kan produceras och förmågan att avsätta detta överskott i samhällets bas, som ju är lönearbetet. Trycket från överskottet tvingar kapitalisterna att till varje pris reducera sina kostnader. Kostnaderna reduceras genom att slå ut det mänskliga arbetet ur produktionsprocessen. Denna utveckling pågår nu i alla västliga ekonomier. Den ger upphov till något som man internationellt brukar kalla marginalisering. Det betyder att växande skikt av befolkningen lever i samhällets utkant. De lever som fattiga utan samband med ekonomin, samhällsfunktionerna och de medborgerliga rättighetssystemen. I länder som Brasilien, Chile och Guatemala slår man ihjäl dem — detta utan att det tycks bereda våra samvetsömma hemmaliberaler några större bekymmer. I USA och Storbritannien är de undernärda och fryser ibland ihjäl. Sverige står dess bättre inte där England står — ännu. Men också här växer skiktet av människor i samhällets marginal. Mellan 10 och 15 26 av den arbetsföra befolkningen i landet befinner sig i den kategorin. Deras liv är provisorier. De saknar stabil kontakt med arbetsliv och samhällsfunktioner. De har dålig ekonomi. Deras sociala och kulturella identitet är hotad. De är inte på samma sätt som andra delaktiga i de medborgerliga rättigheterna. De är inte fria. Denna arbetslöshet, denna marginalisering, är i dag det största politiska och sociala problemet i Sverige. Talet om budgetunderskott, s.k. obalanser i utrikesaffärerna, för att inte tala om all borgerlig skattekverulans, borde ju väga lätt inför behovet att bekämpa arbetslösheten och utslagningen. Den kampen borde vara det överordnade målet. Så är det nu inte. Det finns en avgörande skillnad mellan socialdemokratins politik från 1930-talet och dess politik i dag. Det ledande skiktet i socialdemokratin har gjort en ideologisk reträtt. Man har böjt sig för teorier och föreställningar, som är av borgerligt ursprung. Ernst Wigforss paroll var ”hellre budgetunderskott än arbetslöshet”. Dagens regering har som paroll ”budgetunderskottet får inte öka, oavsett hur det går med arbetslösheten”. Detta är att ställa upp på en borgerlig ideologi. Den allmänna hysterin kring budgetunderskottet är till stor del ett sken, en propagandalögn, avsedd att skrämma vanligt folk till undergivenhet. Underskottet är heller inte 90 miljarder, som det ständigt skriks om, utan bara kring 50. 10 eller 15 miljarder till i budgetunderskott är inget allvarligt problem, om pengarna verkligen skulle användas till att bekämpa arbetslösheten — tvärtom vore det ett ganska lågt pris. F. ö. är inte ökat budgetunderskott den enda metoden att finansiera satsningar mot arbetslösheten. Sådana satsningar innebär ökade offentliga utgifter och därmed en höjning av nationalprodukten. Därigenom kan man via beskattning dra in ett belopp motsvarande den höjningen. Det finns ju nämligen pengar att ta. Värdet av de börsnoterade aktierna här i landet har på ett enda år stigit med hela 150 miljarder. Det finns därutöver stora vinster som gjorts på improduktiva affärer och verksamheter och som undandras en skapande, produktiv användning. Men regeringen har lagt sig till med en borgerlig syn på budgetunderskottet, och den har också övergått till en borgerlig syn på vinster och överflyttningar av förmögenheter till de stora kapitalägarna. Regeringen vill varken öka budgetunderskottet eller nagga kapitalvinsterna. Följden av detta är att försöken att bekämpa arbetslösheten med nödvändighet blir halvhjärtade. De begränsas av andra mål. Arbetslösheten är för regeringen inte den viktigaste frågan. Den är underordnad bl.a. de budgetpolitiska målen. Varför har det blivit så? Det kan ju inte bara skyllas på att socialdemokratiska statsråd i dag har ett mer borgerligt själsliv än på Wigforss och Per Albins tid. Jag tror att det har att göra med ett annat problem, nämligen att socialdemokratin har begränsat hela sin historiska politiska roll. Själva ramen för dess politik är att den inte skall förändra kapitalismen utan förvalta den. På 1930-talet gick det ganska bra. Reformismen hade då en självständig filosofi och en självständig metod för att bekämpa arbetslösheten. Det fanns också på den tiden ett rakt samband mellan stimulans av efterfrågan, investeringar och nya jobb. Det gick att skapa jobb med en allmän stimulanspolitik av Wigforss märke. Men i dag är kapitalismen själv som system en annan än då. Kapitalet är mycket mer koncentrerat och har mycket mer internationella anknytningar. Vill man inte ändra på kapitalismen, måste man ta hänsyn till denna dess ökade makt. Det är ett socialdemokratiskt dilemma. I dag finns inte samma direkta samband mellan efterfrågan, investeringar och jobb. Nya investeringar slår i stället lika ofta ut arbeten som de skapar nya. Den allmänna stimulanspolitiken fungerar därför inte på samma sätt. Det gör heller inte devalveringar och ökade företagsvinster. Framför allt har kapitalismens ställning i förhållande till det mänskliga arbetet förändrats. Kapitalismen behöver i dag inte alla människor i Sverige. Den sorterar tvärtom ut fler och fler för att minska sina kostnader. Och ju fler den sorterar ut, desto svårare får den att bli av med sina växande överskott. Dessa destruktiva ekonomiska lagar kan brytas bara i samhällelig form och i samhällelig regi. Men det kallas socialism, och det är regeringen rädd för. Och så länge man är rädd för att skapa något nytt, måste man underkasta sig det gamla samhällets villkor. Det är denna grundinställning som bl.a. präglar regeringens arbetsmarknadspolitik. Regeringens roll är att administrera den här stora mänskliga reservarmén. Att hålla den i provisoriska verksamheter eller vid A-kassa i väntan på att näringslivet skall komma och handplocka enstaka personer. Det är också därför den i många avseenden sympatiska idén att inrätta s.k. ungdomslag för arbetslösa ungdomar hamnar fel. Det är uppenbarligen inte meningen att ungdomslagen skall samlas till ett meningsfullt och stabilt arbete för viktiga behov inom den offentliga sektorn samt att denna verksamhet och erfarenheterna därav skall ge ungdomarna en grund för att få fasta arbeten på den arbetsplats där de är verksamma och behövs. I stället är det meningen att de skall förvaras i ungdomslagen som ett provisorium. De skall inte längre belasta arbetslöshetsstatistiken, och de skall vara skyldiga att ställa upp. Det innebär att de skall lämna ungdomslaget och jobbet där så fort det kommer en privatkapitalist och säger att den eller den behöver jag. Det är litet märkligt och trist att se hur regeringen i själva verket osökt och omedvetet accepterar den konservativa synen på de arbetslösa ungdomarna. In i ungdomslagen, annars får du inte KAS eller arbetslöshetsunderstöd! Ut ur ungdomslagen när kapitalet kallar! Vill du inte stå till arbetsmarknadens förfogande, då får du ingen försörjning. Välja själv är det inte tal om. Någon rättighet skall inte överflödsmänniskan i reservarmén ha. Kapitalismens förvaltande kräver reservmänniskornas disciplinering under dess maktförhållanden och villkor. Naturligtvis finns det en väg ur arbetslösheten och en framtid för människorna i reservarmén. Men det förutsätter att man börjar genombryta det system och de maktförhållanden ur vars inre motsättningar arbetslösheten uppkommer. Hur sker det? För det första måste kampen mot arbetslösheten överordnas de budgetpolitiska målen. Det är inte de arbetslösa som skall tjäna budgetpolitikens syften. Det är budgetpolitiken som skall tjäna de arbetslösa. För det andra är det uppenbarligen den offentliga sektorn som måste vara spjutspetsen i skapandet av nya arbeten. I den ramen skulle ungdomslagens roll bli en annan och bättre. För det tredje är det nödvändigt att utvecklandet av industrin sker i samhällelig regi eller via löntagarfonder. Det måste då vara fonder som inte enbart uppträder som aktieköpare på börsen. Då riskerar de att inte åstadkomma några nya arbeten och inte heller styra teknologin på ett sätt som tjänar det stora folkflertalets intressen. För det fjärde är det nödvändigt att under 1980-talet genomföra sex timmars arbetsdag. Den efterfrågade mängden mänskligt arbete räcker med all sannolikhet inte till för full sysselsättning med nuvarande arbetsdag. För det femte måste man komma bort från kortsiktigheten i den nuvarande arbetsmarknadspolitiken. Det är ju smått beklämmande att tjänstemän i arbetsmarknadsdepartementet och på AMS skall sitta och ”pytsa ut” pengar till olika specialanslag för ett år i sänder. En övergång till treåriga budgetperioder och en ordning där kommuner och affärsdrivande verk får egna totalramar att röra sig med för att bekämpa arbetslösheten och skapa nya jobb inom sina verksamhetsområden är nödvändig. När arbetslösheten har blivit ett kroniskt och strukturellt problem måste den också angripas med större administrativ kontinuitet och långsiktighet. För det sjätte måste arbetarrörelsen själv börja ifrågasätta den roll som den under så många år har spelat i arbetslöshetsfrågan, nämligen rollen som administratören av reservarmén, som uppehållaren av ett borgerligt systems behov och som uppehållaren av de arbetslösas underordnande. Det förhåller sig nämligen så att medborgerliga samt demokratiska frioch rättigheter i egentlig mening bara kan åtnjutas av människor med självständig ekonomi och med ett någorlunda stabilt arbete som grund för sina liv. Frihet kräver jämlikhet.